Fru talman! Konstitutionsutskottets majoritet talar om att en domstol inte skall kunna sätta sig över regering eller riksdag. Men i tusentals andra fall lever vi under samma lagar som alla andra. Vi måste respektera och följa lagarna inom en mängd områden. Där anser vi inte att det vore fel att en domstol skulle kunna besluta över oss. Det är en strikt juridisk prövning. Vi har precisa regler kring sekretessfrågorna som gör att en domstol likväl på tingsrättsnivå eller när det gäller lokala myndigheter eller centrala andra myndigheter skall kunna se om det verkligen är rimligt att riksdag, regering eller ett utskott har sekretessbelagt en fråga. Jag skulle vilja att Barbro Hietala Nordlund litet tydligare sade varför det just när det gäller den här lagstiftningen är orimligt att överpröva i en domstol.

Fru talman! Jag är medveten om att det pågår ett arbete i dag för att försöka få en bättre enhetlighet i behandlingen inom riksdagen. Det tycker jag är bra. Jag tror att den motion som jag skrivit ändå haft en liten effekt. Den andra frågan handlar om att man skall kunna överklaga. Jag var varit med om att en myndighet här i riksdagen har fattat ett beslut när det gäller utlämnande av handlingar, men sedan har regeringen fattat ett helt annat beslut i samma fråga. Den ordningen är inte bra. Det kan inte vara ägnat att precis öka förtroendet för riksdagen att det går till på det sättet. Därför är det bättre att ha en överprövningsmöjlighet, så att det garanterat blir en lika behandling i stället för att det sker, som jag tycker, godtyckligt ibland och utan att man så noga kollar vad lagarna säger.

Fru talman! Jag skall yrka bifall till motionerna K206 och K408. Det är helt klart att meddelarskyddet är utomordentligt viktigt. Det är inte tal om att på något sätt inskränka tryckfriheten så att det får negativ betydelse för den offentliga debatten. Det här är en ganska smal fråga och syftar enbart på de poliser som läcker uppgifter till pressen under förundersökning i brottmål. Det är straffbelagt. Det är alldeles uppenbart att det är straffbelagt med hänsyn till att man vill skydda förundersökningen, alltså polisutredningen, men också med hänsyn till skydd för enskilds rätt. Nu har det tyvärr utvecklats på det viset att enskilda poliser inom polisväsendet läcker uppgifter, ganska ofta mot betalning. Det förfarandet uppbärs naturligtvis inte på något sätt av något samhällsintresse. Tryckfriheten uppbärs inte heller av något intresse i det här sammanhanget, för det är inte information om förhållanden som är ägnade att berika den offentliga debatten utan har enbart med en pågående förundersökning i brottmål att göra. Jag har tidigare tagit upp den här frågan med justitieministern, och hon har svarat att det här naturligtvis inte är bra. Men hon menar att detta inte är tillräckligt gravt för att införa en ändring i lagstiftningen. Men hon säger att det dock finns skäl att följa utvecklingen på detta område. Då kan man notera att man inom polisväsendet är bekymrad. I Polistidningen nr 1 för 1996 står det litet provokativt i ingressen av en artikel bl.a.: Giriga poliser står på pressens avlöningslistor. Sidsteppare och hämndlystna utredare läcker till massmedia för att förstöra utredningar. Viktigpettrar ringer upp kvällspressen och berättar snaskiga detaljer i brottsutredningar enbart för att få känna sig intressanta. I år kommer polischefen i Stockholm med ett debattinlägg i Svensk Polis som är rubricerat: Skall polisers lösmynthet få hjälpa kvinnomördare att gå fri? Då måste det vara ett problem när poliser själva tar upp den här problematiken. Jag tycker alltså att man inte skall vara rädd att i varje fall utreda frågan och se om man kunde få den bättre reglerad. Beträffande motion K408 av Chatrine Pålsson vill jag bara säga att man där uppmärksammat bekymret att föräldrar kanske inte alltid på grund av gällande sekretessbestämmelser kan hålla sig informerade om sina barns hela livssituation. Det är någonting som kan vara värt att se över. Tack, fru talman!

Fru talman! Jag tänker vara mycket kortfattad. Frågorna i sig är inte nya. Vi har diskuterat dem tidigare. För Miljöpartiets räkning har jag reserverat mig på tre punkter. Det gäller till att börja med en sammanslagning av ombudsmannauppgifterna i Sverige. Ombudsmannarollen skulle stärkas kraftigt om man gjorde en sammanslagning av JämO, DO, BO och Handikappombudsmannen. Däremot har JO en särskild roll i svensk historia och i svenskt rättsväsende och bör därför inte ingå i en sådan sammanslagning. I övrigt skulle ombudsmannarollen kunna bli bättre och starkare om man följde det råd som Diskriminineringsombudsmannan tidigare gav. Den andra reservationen gäller alkoholfri representation. Det är ett rimligt krav att riksdagen inte hanterar den frågan på det sätt som man gör i dag. Den tredje reservationen innehåller ett krav på att alla partier i riksdagen skall ha representation i de styrelser och nämnder som utses av regeringen. Dessa nämnder och styrelser har inrättats just för att man skall kunna bilda sig en uppfattning om vad som pågår och samtidigt få insyn i verksamheten. Det kan röra sig om Rikspolisstyrelsen, Underrättelsenämnden m.fl. Det finns några mindre partier i riksdagen som inte är representerade, vilket är olyckligt för den offentliga debatten och när det gäller riksdagens insyn i viktiga organs verksamheter. Därför har vi valt att reservera oss för en motion i den frågan. Jag vill yrka bifall bara till reservationerna 1 och

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande och avslag på de tre reservationer som är fogade till betänkandet. Den första reservationen gäller ombudsmannaverksamheten. Det finns naturligtvis hedervärda argument för båda ståndpunkterna. Man kan - som Peter Eriksson gör - hävda att regeringens ombudsmannaorganisation skulle bli starkare om man sammanförde de olika ombudsmännen. Mot detta kan anföras att en sammanslagen ombudsmannaorganisation skulle kunna innebära att den helt skulle domineras av de mest frekventa ärendena. Därmed skulle man ändå få samma problem, dvs. att människor som drabbas av mer udda eländen skulle så att säga hamna mellan stolarna. Den ombudsmannaorganisation som vi har i dag med relativt små och specialinriktade ombudsmän kan också innebära problem. Människor kan även där ramla mellan stolarna. Mot den bakgrunden har regeringen tagit initiativ dels till en utredning som skall se efter om det behövs en särskild ombudsmannaorganisation för att värna de homosexuellas rättigheter i samhället, dels till en utvärdering av Handikappombudsmannens verksamhet för att se om den på något vis behöver stärkas. Utskottet utgår ifrån att regeringens utredning och utvärdering noga överväger de frågor som utskottet behandlar i betänkandet. Men utskottets majoritet är i dag inte beredd att gå längre. Det är svårt att ha en bestämd uppfattning om vilken organisation som är bäst. Den andra reservationen gäller alkoholfri representation. Det är också ett ämne som tidigare har diskuterats väldigt många gånger. Utskottets majoritet anser att eftersom alkohol trots allt finns i samhället måste den hanteras på ett vuxet sätt av vuxna människor. Den främsta spärren mot överdrivna excesser eller mot missbruk av möjligheten till representation med alkohol är offentligheten. De notor och kvitton på inköp som man gör för skattebetalarnas medel redovisas ju offentligt. Den tredje reservationen gäller representationen i nämnder och styrelser. Vi yrkar avslag också på den reservationen med i huvudsak två argument. Det första argumentet är att det är regeringen som har ansvar för myndigheternas skötsel. Då är det också rimligt att regeringen utser de ledningar som den vill ha. Skall man byta form för regeringens tillsättande av ledningar för myndigheter m.m. måste man också ifrågasätta om regeringen kan ha ansvaret på det sätt som den i dag har i vårt land. Det andra argumentet är att vi har ett proportionellt valsystem. Tillsättningen av många nämnder och styrelser liksom sammansättningen av riksdagens utskott följer valutslaget. Därför är det meningen att deras sammansättning skall representera de majoriteter som medborgarna har röstat fram vid allmänna val. Också detta är en viktig princip. Fru talman! Med de anförda argumenten yrkar jag bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservationerna.
Fru talman! Jag tänkte bara ta upp frågan om ombudsmannarollen. Widar Andersson sade en intressant sak, att en del människor hamnar mellan stolarna när det gäller de olika ombudsmännen. Det är ingen som har ett givet ansvar. Men genom en sammanslagning skulle man få en större garanti för att det inte skulle bli några som hamnade vid sidan av eller mellan de olika ombudsmännen. Det vore en stor fördel, eftersom en institution skulle medföra att folk i större utsträckning skulle känna till vart man kunde vända sig. Därmed skulle ombudsmännen få kännedom om fler problem. Jag har svårt att se att det finns några goda skäl emot en sammanslagning. Men det är möjligt att Widar Andersson gömmer något i rockärmen.
Fru talman! I den här frågan har jag nog inte särskilt mycket i rockärmen att komma med. Som jag sade i mitt anförande finns det hedervärda argument för både ena och andra uppfattningen. Men man bör ifrågasätta om det alltid är den bästa lösningen att skapa större organisationer. Vi har många gånger ställt oss frågan om dessa storavdelningar, storkommuner, EU och annat alltid är det rätta när man ibland skall bevaka små och udda intressen i samhället.
Fru talman! Ja, det var en ny och väldigt intressant synpunkt. Det finns i själ och hjärta egentligen en djup skepsis hos Widar Andersson till om EU är för stort. När den här längtan har värkt ut är han välkommen till de gröna. Jag tror att vi då kan bli överens.

Fru talman! Den berömda lobbyn var lobbyn i det engelska parlamentet där parlamentsledamöterna tog emot folket. Det var ett viktigt led i parlamentarismen, det har spritt sig, och det har delvis professionaliserats. Lobbying har kommit för att stanna i alla delar av världen, inte minst här hemma i Sverige. Vi har sådana fenomen som Stora lobbydagen, och vi har den stora tävlingen om årets lobbyist i Sverige. Det här med lobbying är viktigt. Det är viktigt för oss som politiker att vara välinformerade och känna till människors problem så att vi kan finna och presentera lösningar för dessa problem, och det är viktigt att vi tillförs intryck utifrån. Lobbyismen är i grunden någonting positivt och värdefullt. Efterhand har det blivit organisationer som har tagit på sig att föra fram synpunkterna och som har gjort sig till tolk för olika åsikter. Ola Ullsten kallade dem en gång i tiden för kravmaskiner, därför att en del av dem försöker föra fram egna särintressen till att bli allmänna riksintressen. Detta är en verksamhet som i sig är legitim, och det finns många som är duktiga på det. LRF lyckades t.ex. utomordentligt skickligt att slå ut naturgasen till förmån för rapsdieseln. Tidningen Journalisten har skildrat hur man gjorde det på ett väldigt elegant sätt. Diabetesförbundet har också varit mycket framgångsrikt. Diabetiker har lyckats bli de enda patienter som har fria läkemedel även i framtiden. Vi har efterhand fått lobbyföretag. De kom först i USA med McLoughlin. Sedan har vi fått dem i EU. Här i Sverige har vi nu åtminstone 17 lobbyföretag. CARTA är väl det största, som har flest anslutna börsföretag, och som också det minst kända. Kreab, RINFO och JKL är några andra mycket duktiga lobbyföretag som bedriver verksamhet här i landet. De försöker påverka lagstiftare, riksdagsmän, både direkt och indirekt via medierna och journalister. Utskottet hänvisar i behandlingen motionens synpunkter till den förvaltningspolitiska kommissionen, vilket bekymrar mig en del. Vad jag är ute efter är inte lobbyism gentemot myndigheter eller statsförvaltning utan mot den lagstiftande församlingen, nämligen riksdagen. DN har nyligen gjort en bred beskrivning av hur lobbyverksamheten sker. Man har bl.a. beskrivit situationen när SJ via ett lobbyföretag, Naturvårdsverket och ett antal kända politiker här i riksdagen bedrev en våldsam kampanj mot Volvos lobbyister, en kampanj där striden så småningom slutade i höjda bilkostnader för alla svenskar. Vad är problemet när det gäller lobbyismen? Vad som är bra med lobbyism är att vi får information, meningsutbyte och uppvaktningar. Det är alldeles utmärkt så länge det sker med öppna kort från organisationer och professionella företrädare. Bekymret är när det blir fel i informationen, vi blir lurade och vi blir påverkade på ett dolt sätt utan att vi vet vem avsändaren för åsikterna egentligen är. Själv har jag många gånger fångat upp idéer från lobbyister och drivit frågor. Men har aldrig svalt färdiga synpunkter. Denna vaksamhet mot varifrån man får sina intryck och sin påverkan är viktig. Då undrar man: Hur gör andra? Om man tittar på USA, där lobbyismen blommade upp först, har man där en registrering av sina lobbyister. Man spelar med öppna kort. Man vet som politiker vem man möter och vem som denne man möter representerar. Lobbyisterna har också en ansvar för att den information som de ger är korrekt. Man har också ett korrektionsinstrument, eftersom man kan avstänga de registrerade lobbyisterna från fortsatt verksamhet om de bryter mot exempelvis kravet på korrekt information. Fru talman! Lobbyismen är här. Jag tror att det är dags att lyfta fram den i ljuset, göra något bra av den och ge den klara spelregler. Lobbyismen är och har alltid varit en viktig del i det politiska beslutsfattandet. Om vi hanterar den rätt kan vi ha mycket stor nytta av den.

Fru talman! Vi kristdemokrater finns inte representerade i KU. När vi då läser att Peter Eriksson från Miljöpartiet har följt upp bl.a. vår motion K515 med en reservation som vill verka för att vi skall få helt alkoholfri representation vill vi som vår mening framföra att det skulle kunna vara en mer framkomlig väg att arbeta för en policy med helt spritfri representation. Vi vet att vin och öl finns i samhället. Å ena sidan kan vi inte komma ur ett sådant samhälle som lever med den verkligheten. Vi vet å andra sidan också vilka skador som alkoholen ger. Många av oss i riksdag, i regering och i offentlig representation är hemifrån och utsätts för större påfrestningar än andra. Vi vet genom erfarenhet att mer än en blir skadad av alkoholen i offentlig representation. Därför tror vi att det skulle kunna vara en framgångsrik väg mittemellan den helt alkoholfria representationen och den som är tämligen likgiltig för vad vi dricker att föreslå att vi skulle jobba för en policy att vara spritfria. Det är inte mycket sprit som dricks i regering och riksdag - missförstå mig inte. Men det händer vid middagarna att man avrundar med en konjak, en likör eller någonting sådant. Vi tror att man med fördel skulle kunna avstå från det. Vi tror också att utländska gäster har förståelse för att vi väljer att avstå från spriten. Det är ju trots allt vår arbetstid. Även vid en middag är vi riksdagsledamöter, regeringstjänstemän, osv. Det ser inte bra ut att vi dricker åtminstone starksprit. Jag har själv genom åren motionerat om en helt alkoholfri representation. Det finns också andra kristdemokrater som har gjort det tidigare och även den här gången. Det är förvisso en hedervärd och god hållning. Jag menar ingenting annat. Men det är nog en mer framkomlig väg att börja med en policy med spritfri representation. Fru talman! Jag yrkar därför bifall till motion

Fru talman! I detta betänkande behandlar justitieutskottet Riksdagens revisorers förslag angående ekonomiska konsekvensanalyser och en motion som väckts med anledning av förslaget. Bakgrunden är en beställning från utskottet till riksdagens revisorer om att utföra en granskning i frågan om drifts och samhällsekonomiska kalkylmodeller vid nybyggnad och avveckling av kriminalvårdens anläggningar. En fråga som har varit särskilt aktuell är den omdiskuterade frågan om nedläggning av häktet i Östersund. Utskottet har inhämtat yttrande från finansutskottet och föreslår i detta betänkande ett tillkännagivande till regeringen om krav på ekonomiska konsekvensanalyser som underlag för beslut om förändringar av statlig verksamhet och en begäran om att regeringen skall lämna en redovisning på några punkter i dessa frågor till riksdagen. När det gäller frågan om häktet i Östersund, som en av motionerna behandlar, har Riksdagens revisorer i en granskningspromemoria fört fram ganska skarp kritik mot nedläggningen och bristande ekonomiska konsekvensanalyser om följden av nedläggningen. Riksdagens revisorer har dock modifierat sina ställningstaganden efter att ha remissbehandlat den första granskningspromemorian.

Man säger också att samhällsekonomiska effekter således förutsätts vara beaktade. Finansutskottet menar att tämligen enkla sammanställningar av data visar att förutsättningarna för att behålla Östersundshäktet skiljer sig ofördelaktigt från dem vid andra, jämförbara häkten. Häktet i Östersund hade lägre beläggningsgrad, högre kostnad per tillgänglig plats samt väsentligt högre kostnad per producerat vårddygn än andra häkten. Dessutom uppgav Kriminalvårdsstyrelsen att häktet i Östersund vid fortsatt drift skulle behöva byggas om för att få en humanare utformning. Finansutskottet har alltså ingen kritik mot det beslut som fattats om nedläggning av häktet i Östersund. Detta blir också justitieutskottets slutsats, och utskottet föreslår att motionen i det här avseendet avstyrks. Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Utskottets socialdemokratiska talesman lade upp debatten på sitt sätt. Betänkandet ger ju möjlighet att diskutera olika saker. Man kan uppfatta det som en diskussion i sakfrågan om häktet i Östersund eller se det som ett exempel på att man, om Kriminalvårdsstyrelsen ges för snäva budgetramar, kan tvingas lägga ned många häkten, kanske i onödan. Men jag kommer att uppehålla mig vid den mer principiella utgångspunkten, nämligen behovet av ett bra beslutsunderlag när olika myndigheter och ytterst riksdagen fattar beslut. I det här fallet har ju Kriminalvårdsstyrelsen och regeringen fattat beslut. Jag tror att det är utomordentligt viktigt att helhetsperspektivet finns, och jag är övertygad om att det brister i det avseendet. Bakgrunden till hela betänkandet var, som Lars-Eriks Lövdén pekade på, justitieutskottets förfrågan till Riksdagens revisorer om att göra en analys av vad som händer när man lägger ned eller gör tillbyggnader av olika slag inom ett område. De remissinstanser som yttrat sig med anledning av Riksdagens revisorers preliminära rapport har genomgående understrukit betydelsen av att man gör och redovisar den här typen av analyser. Det gäller Finansdepartementet, - det är kanske inte så underligt att de markerar detta - Rikspolisstyrelsen, Riksåklagaren, Domstolsverket och Kriminalvårdsstyrelsen. Alla talar i princip om betydelsen av någon form av förkalkyler, bra beslutsunderlag och om behovet av att följa upp efteråt. Sedan ställer man frågan om på vem det ankommer att ha detta helhetsperspektiv? Ankommer det på varje enskild myndighet? Det, fru talman, är en utomordentligt intressant fråga. Alla inser behovet av helhetsperspektiv. Alla talar om det. Men, frågar man, går det egentligen att förena med myndighetens sektorsansvar att ha ett helhetsperspektiv? Frågan blir då på vem det ankommer att ha det helhetsperspektiv som efterfrågas. Rimligtvis bör riksdagen ha ett helhetsperspektiv. Det är också ganska rimligt att regeringen har det. Hur kan man förena behovet av helhetsperspektiv med varje enskild myndighets sektorsansvar och behov av att fatta sina beslut utifrån sina strikta bedömningar ur effektivitetsoch budgetsynvinkel? Det är en central fråga. Man kan litet drastiskt säga att vi i dagens läge har ett debattklimat som leder till fragmentering av frågorna. "Snuttifiering" kan man kalla det. Jag brukar säga att vi lever i tårtbitarnas paradis. Ibland vet inte tårtbitarna om de tillhör någon tårta och framför allt inte vilken tårta de tillhör, om nu tårtan representerar helhetsperspektivet. Debatten i medierna orkar i allmänhet bara med en fråga om dagen eller i veckan. En fråga körs hårt i en vecka, och en annan fråga nästa vecka. Det är ytterst svårt att hålla helhetsperspektivet levande i det offentliga samtalet, där ju riksdagen och regeringen definitivt bör vara ett par centrala aktörer. Politikernas adelsmärke är ju att utifrån vissa värderingar se till helheten och göra avvägningar mellan olika sektorsintressen. Det finns anledning för oss att fundera över just de här bitarna. Vi har i justitieutskottet - och sedan här i riksdagen - fattat en lång rad beslut som rör olika delar i rättskedjan, t.ex. närpolisen. Vi har ändrat budgetramarna, och vi moderater har tyckt att ramarna varit för snäva medan andra har tyckt att de varit lämpliga och röstat för dem. Vi har fattat beslut om åklagarväsendet, domstolsväsendet och kriminalvården. Även där gäller det att ha överblick och se helheten. Kedjan blir ju knappast starkare än sin svagaste länk. Jag är alldeles övertygad om att det finns ett stort behov av att stanna upp, begrunda och inse att vi ibland kanske inte riktigt har den överblick vi borde ha inom olika sakområden. Jag tror att skrivelsen från Riksdagens revisorer till riksdagen skall ses principiellt. När försvarsutskottet skulle bereda regeringens förslag om ny förslagspolitik, noterade jag att man tog intryck av den diskussion som föranleddes av den här skrivelsen. Man tog in utredare från Riksdagens revisorer för att ungefär med samma modell göra en analys av förslag till förbandsnedläggningar. Olika sektorer kräver kanske olika modeller, man jag tror att det är angeläget att vi använder den här modellens synsätt i våra diskussioner här. Ingen är bättre skickad eller har större skyldighet att föra detta helhetsresonemang än Sveriges riksdag. För om Sveriges riksdag inte tillät och gav utrymme för det, vem skulle då göra det? Det är kanske ett sidospår att fråga: Ger riksdagen strukturer och utrymme för detta att se helheten? Stimulerar regeringens arbete den här helhetssynen, inom ett stort område och mellan olika områden? Av praktiska skäl måste man dela upp tillvaron på något sätt. Med den uppdelning i olika utskott som vi har i riksdagen ser man det kanske litet snävt. Man ser inte över utskottsgränserna, även om det kanske finns större möjligheter att göra någonting över gränserna. Just i uppsåtet att dels få ett bättre beslutsunderlag, dels faktiskt följa upp vad som hänt, spelar riksdagen en central roll, såväl som lagstiftare och beslutande församling som revisionsorgan i olika avseenden. Ingen annan kan spela denna roll i det parlamentariska livet. Ingen annan än riksdagen har auktoriteten att se helhetsperspektivet i det offentliga samtalet. Det är därför viktigt att se detta betänkande och den rapport och den skrivelse som Riksdagens revisorer presenterat som underlag för detta just som ett inlägg i debatten och som en markering av behovet av helhetssynen.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
Fru talman! Jag vill till fullo ställa mig bakom det som Anders G Högmark uttalade om behovet av att se vårt samhälle i ett helhetsperspektiv, och att inte bara se delarna. Vi har ett enigt betänkande i det här sammanhanget, när vi pratar om ekonomiska konsekvensanalyser. Men det finns vissa avvikande åsikter, som har tagit sig uttryck i två särskilda yttranden. Åtminstone det särskilda yttrande som vi i Centerpartiet har ställt oss bakom är ett uttryck för den osäkerhet som vi känner när vi tittar på slutsatser som dras, där man är övertygad om att det är exakt på ett visst sätt. Det är just dessa slutsatser vi känner så stor osäkerhet inför i betänkandet när det t.ex. gäller häktet i Östersund. Men detta är allmänt utbrett över huvud taget, och vi ville därför i ett särskilt yttrande stryka under resonemanget kring ekonomiska konsekvensanalyser. Det saknas alltså ett helhetsperspektiv, och detta gäller allmänt. Under en lång tid i riksdagsarbetet har det slagit mig hur mycket som har saknats därvidlag. Det är inte en dag för tidigt att Riksdagens revisorer verkligen undersöker användningen av konsekvensanalyser, hur de är genomförda och vilka resultat de fått. Vi här i riksdagen är ju faktiskt i händerna på expertis. Vi skall inte vara experter på olika områden, utan vi skall vara experter på att fatta kloka beslut utifrån vad andra experter, med sina specifika kunskaper, kommer och säger. Vi skall då också kunna se saker i ett helhetsperspektiv och kunna foga ihop delarna. Detta kanske vi har gått ifrån. På den tiden när vi byggde upp rättsväsendet gjorde vi faktiskt så här. Då satte vi upp ett mål, dvs. frågan om rättssäkerhet, om trygghet osv. Sedan frågade vi oss: Hur kan vi nå målet? och byggde upp en organisation för det. Det här har byggts upp under en lång tid. Faran i dag är att när vi skall spara glömmer vi bort det ursprungliga resonemanget, tar bort en bit och vet inte riktigt vad effekterna blir. Vi vet inte heller riktigt om vi uppnår det som vi vill uppnå med t.ex. vår kriminalvård och det vi har satt oss före. Jag håller med Anders G Högmark om att det är vi i riksdagen som skall föra de här diskussionerna. Det är också vi som har det yttersta ansvaret för att det finns tillräckligt underlag för våra beslut. Detta är en mycket intressant diskussion. Det är sådana här saker vi i riksdagen egentligen borde diskutera i stället för att gå ned på detaljnivå och styra och ställa alltför mycket på det lokala planet. Vi har också verkligen försökt lägga över mer och mer möjligheter till lokala beslut och lokalt ansvarstagande. Men samtidigt måste helhetsperspektivet vara vårt ansvar. Frågan är vem man skall lasta för bristerna. Vi i riksdagen måste lastas först. När vi tar itu med de ekonomiska konsekvensanalyserna ser vi att man har frågat för litet efter sådant här underlag från regeringen - oavsett vilken regering som har suttit. Detta har Riksdagens revisorer konstaterat. Myndigheterna måste naturligtvis också ta ett ansvar för att se saker i ett helhetsperspektiv inom sina respektive myndighetsområden. Men i första hand är det regeringen som kan använda helhetsperspektivet, och sedan vi i riksdagen, när vi får underlag för beslut. Jag tycker att de här debatterna är essentiella för det ansvar vi har här i riksdagen. Jag ser fram emot fler sådana här debatter, kopplade till fler konkreta frågor, för att belysa hur snett det kan slå. När man pratar om samhällsekonomiska konsekvenser är det totalbilden som det handlar om. Det betyder att om vi drar ned på saker i ett visst område och i en viss sektor kan det uppstå kostnader, som vi inte funderade på, någon helt annanstans. Detta kan i sin tur leda till att samhället egentligen inte gjorde några besparingar trots att allt var så tydligt i Kriminalvårdsstyrelsens, eller någon annans, kalkyl. Vi måste göra litet annorlunda nationalekonomiska kalkyler.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

Fru talman! Riksdagens revisorer fyller en stor och viktig funktion. Det har jag sagt varje gång vi har arbetat med en skrivelse eller rapport. Det granskande, de analyser och de förslag de förser riksdagen med leder arbetet framåt. Så känner jag det när jag läser Riksdagens revisorers arbete. Skrivelsen bekräftar den oro vi alla känt när det gäller nya förslag och förändringar i verksamheter. Efter justitieutskottets anmodan skedde granskningen av hur det hela förhåller sig. Alla här, även Socialdemokraterna, kan konstatera hur viktigt detta är. Men det räcker inte med att säga att det är viktigt. Vi måste komma vidare, precis som Riksdagens revisorer analyserar. Detta gäller speciellt inom rättsväsendet, som består av verksamheter som är som länkar i en kedja. Här är detta ytterst angeläget. När jag har åkt omkring och besökt verksamheterna har det visat sig vad det är som har skett. När man sparar inom ett område får det direkta konsekvenser för ett annat. För att förtydliga detta kan man se på nedläggningarna av häkten - inte bara i Östersund utan även i övriga landet. Jag tänker på häktet i Helsingborg, som vi i utskottet har pratat om flera gånger. Det är inte bara Ängelholm som berörs utan även Landskrona. De direkta effekterna är att närpolisen urholkas och får en helt annan polisstyrka att arbeta med. I Landskrona åtgår nämligen en årsarbetskraft inom polisen för att köra personer till häktet i Helsingborg. Det kan inte vara rimligt. Den här analysen måste ju belysas. Man kan inte bara se på kostnaden utan man måste också se på arbetsinsatserna. Åklagarnas omorganisation drabbar ju också polisen. Men det är inte enbart polisen som då får urholka sitt arbetssätt utan även tingsrätterna. Jag pratade med en lagman som sade att det nu har blivit så i tingsrätterna att man kommer dit på morgonen och frågar: Finns det några mål i dag? Det är oerhört svårt att rätta till detta. Det får ju oerhörda konsekvenser för det dagliga arbetet. Det är viktigt att studera de lokala områdena och inte endast kostnaderna i det stora perspektivet. Man kan inte bara ta reda på vad det innebär för kriminalvården och för polisväsendet, utan man måste även titta på de andra områden som berörs. Vad innebar det för poliserna i Östersund och deras arbetsinsatser när häktet lades ned? Det är mycket möjligt att man kan göra den värderingen att en polisman eller två som skall frakta folk kostar mindre än vad det gör att ha häktet kvar. Men de mål som vi har satt upp här i utskottet och riksdagen kan ju inte uppfyllas i Östersund. Det blir ju väldigt obegripligt för skattebetalarna och samhällsmedborgarna. De måste undra vad det är för virrhöns som finns och vad det är för beslut de fattar när det blir sådana här konsekvenser. Innan revisorerna granskade detta fann man att det tidigare har funnits samhällsekonomiska kalkylmodeller. De har även funnits på utredningsstadier och i propositioner, och inte endast när det gäller nybyggnad och avveckling. Men det är ju inte bara det att de skall finnas. Det gäller ju också hur dessa konsekvensanalyser är utformade och hur omfattande de är. KU har ju sagt tidigare att metoder och riktlinjer måste utvecklas. Det är otroligt viktigt för att kunna göra ett uppföljnings och utvärderingsarbete. Det är vi också dåliga på att göra, men det har blivit bättre. Enligt Inrikesdepartementet har det också tidigare stått att varje departement har ansvar för att konsekvensutredningar görs. Men när revisorerna granskade detta fann de, som statskontoret sade i sitt remissvar, att regeringen ej efterfrågat dessa konsekvensanalyser i tillräcklig utsträckning. Det handlar inte om brist på kompetens och metoder, utan om brist på intresse. Det medför ju också kostnader, och det tar tid att göra dessa samhällsekonomiska konsekvensanalyser. Detta måste ju värderas högre. Jag har pekat på de fall där det har blivit så fel. Jag och Miljöpartiet är inte riktigt nöjda med justitieutskottets yttrande i texten i betänkandet. Därför har vi valt att göra ett särskilt yttrande. I den allmänna texten i betänkandet säger man att detta är viktigt. Det redovisades också när det gällde häktet i Östersund, som vi diskuterade tidigare. Jag tycker att man drar litet fel slutsatser. Om man inte lade ned häktet i Östersund säger man att alternativet var att man lade ned ett annat häkte inom kriminalvårdens kostnader. Jag menar att man inte kan se det så - bara för eller emot inom det verksamhetsområdet. Sedan tycker jag att man försvarar detta synsätt. Man kan ju inte säga emot att det blev en besparing, men det finns ju även andra delar som måste genomlysas. Därför har vi valt att göra ett yttrande där. Hur skall vi nu gå vidare? Vi är ju ändå ganska överens. Det är riksdagen som har ansvar för helhetssynen. Men det är ju svårt när vi i riksdagen är uppdelade i olika utskott. Jag tycker att det är ett ansvar för utskotten att kräva detta och se till att regeringen uppfyller det. Vi måste också sprida till våra partikamrater som sitter i utredningar att de alltid skall beakta hur viktigt detta är. Tyvärr finns det stora svårigheter att lagstifta om detta, annars kunde man ju önska att det genomfördes. Vi får använda andra metoder. Det finns inte vetenskapliga metoder för detta, men vi måste alltid ha med oss det här kravet. Finansutskottet sade i sitt yttrande angående detta betänkande att man inte hade någon kritik, men att Miljöpartiet hade ett särskilt yttrande med avvikande mening. Det sades också att det är upp till justitieutskottet att bedöma detta. Finansutskottet kan bara göra bedömningar och prioriteringar mellan utskottsbudgetar och inte inom, och därför är det alltså upp till justitieutskottet att göra detta. Vi kommer fram till att vi måste vara väldigt medvetna, och det är väl övriga partier också, och sätta press på regeringen.
Fru talman! Jag avvaktade ett ögonblick om Lars Erik Lövdén ville gå in i diskussionen. Det tycks vara så att vi alla är utomordentligt överens dels om behovet av en helhetssyn, dels om riksdagens centrala roll att granska och se till att man får ett beslutsunderlag. Här är det ingen tvekan om att regeringen har ett utomordentligt stort ansvar att i sina propositioner - det må vara den stora budgetpropositionen, vårpropositionen eller andra delpropositioner - redovisa ett beslutsunderlag med konsekvensanalyser på det ena och det andra sättet som gör det möjligt att utläsa vad man vill och effekterna av det förslag man lägger fram. Det är väl ingen tvekan om att det finns påtagliga brister i det här underlaget. Det är många gånger utomordentligt svårt, och det kan intygas från många utskottskanslier, att tränga igenom vad departementen och regeringen avser. Om man skall fatta beslut är det bra att veta vad man fattar beslut om. Då är det också viktigt att det finns ordentliga konsekvensanalyser av förslagen till beslut. När riksdagen har fattat beslutet och det har förts ut på olika sätt och kanske transformerats genom olika myndigheter, tillämpningsföreskrifter och annat är det också viktigt att medborgarna får ett grepp om hur det sedan blev, för att uttrycka det litet banalt. Vad hände med det beslut som riksdagen fattade? Jag tror att många av oss som sitter här, och även de som inte sitter här, har råkat ut för att vi kommer ut till våra valkretsar och får ett problem presenterat för oss. Sedan säger folk: Det har ni fattat beslut om i riksdagen. Då säger väl både den ena och den andra: Så var det väl inte riktigt tänkt när vi fattade beslutet. Då har det, om inte förvanskats, så åtminstone transformerats genom en rad olika bestämmelser och tillämpningsföreskrifter. Det är viktigt att riksdagen då kan få tillbaka informationen och göra en värdering av om det var så man hade tänkt sig eller åtminstone om majoriteten hade tänkt sig det på det sättet. Fru talman! Där spelar Riksdagens revisorer en central roll. I min roll som vice ordförande där kan jag bara konstatera att det har funnits en allmän lovsång till denna centrala institution i riksdagen.
Fru talman! Vi har inga delade meningar om det här. Vi har inga delade meningar om att det brister i många avseenden när det gäller att se på de ekonomiska konsekvenserna av beslut. Precis som Anders G Högmark säger, handlar det inte bara om att göra konsekvensanalyser inför beslutet. Det handlar också om att göra en uppföljning, eller vi kanske skall kalla det efterkalkyl. Det finns inga delade meningar mellan Anders G Högmark och mig om behovet av att få ett fullständigare beslutsunderlag inför beslut i riksdagen. Sedan skall man ju vara medveten om att det inte är alldeles enkelt heller. Det är inte enkelt att fullt ut förutse konsekvenserna av ett beslut. Inom arbetsmarknadspolitiken kan det t.ex. röra sig om vilka konsekvenser det får på socialförsäkringsområdet. Men vi är överens om behovet. Sedan kan man kanske lägga till att det naturligtvis har varit en mycket besvärlig period med budgetsaneringen i det rasande tempo som vi har varit tvingade till. Detta är inte något försvar för regeringens agerande under de här åren. Jag tror att olika regeringar av olika schatteringar har brustit på samma sätt. Det är kanske inte alltid man har tid och resurser för att göra de riktiga avvägningarna och få det fullständiga beslutsunderlag som i och för sig skulle vara önskvärt. Men utskottet är som sagt enigt i sin bedömning här och gör ju också ett tillkännagivande till regeringen.
Fru talman! Anders G Högmark konstaterar detta som så är viktigt och som nu Lars-Erik Lövdén bekräftar, nämligen att det till syvende och sist är upp till regeringen. Vi är beroende av det. Även om vi har samma åsikt i utskottet, är det ju det som gäller. Jag ser faktiskt ett visst motstånd ibland, och det är svårt att rå på det. Jag sitter själv i en utredning och har pratat om konsekvensanalyser många gånger. Men det har inte blivit, tycker jag, ett så stort bifall. Den representant som Finansdepartementet har tillsatt i utredningen har inte sett hur viktigt det är. Det är ändå det som vi är beroende av. Jag hoppas att vi med detta betänkande kan få regeringen att inse hur viktigt det är.

Fru talman! Vi skall diskutera ett betänkande som handlar om associationsrättsliga frågor. Jag tänker ta upp en fråga i betänkandet. Det gäller huruvida det skall införas en lag i årsredovisningslagstiftningen som säger att man måste redovisa bidrag som olika företag får. Bidrag till företag ges i dag av olika skäl. Det kan vara regionalpolitiska skäl. Det kan vara stöd t.ex. till kvinnliga företagare och även i viss utsträckning till invandrarföretagande. Det ges stöd till nyföretagande i dag, men även till expansion och utveckling i livskraftiga mindre företag. I dag ger även kommuner och regioner olika typer av bidrag för att locka företagen just till deras kommun eller region. Vi i Miljöpartiet stöder de flesta, men kanske inte alla, former av bidrag. Men det handlar inte om det. Det handlar om hur man skall redovisa dessa bidrag i bl.a. årsredovisningar. Årsredovisningar skall ge en rättvisande bild av företagen. Att redovisa olika bidrag från kommuner, från landsting, från staten eller från EU är en del i att ge en rättvisande bild. Årsredovisningar används för att fatta ekonomiska beslut. De används även för att kunna kontrollera företagen. I dag finns det inte någon skyldighet i årsredovisningslagstiftningen att redovisa dessa bidrag. Bokföringsnämnden rekommenderar att man skall göra detta. Det är s.k. god redovisningssed, men det är inte bindande. Jag tänkte läsa ur översynen av redovisningslagstiftningen. Där står följande om Bokföringsnämnden: Nämnden saknar normgivningsmakt i regeringsformens mening. Dess rekommendationer och uttalanden i redovisningsfrågor har enbart status av allmänna råd, 2 §, och är därmed inte formellt bindande för de redovisningsskyldiga. Vi anser att redovisning av olika former av bidrag skall vara formellt bindande. Från utskottet säger man att årsredovisningslagen är en ramlagstiftning och att man inte skall behöva skriva in olika detaljer i lagstiftningen. Men det finns en hel del saker som är detaljreglerade. Man skall t.ex. ange ungefär hur många anställda man har och även könsfördelningen. Det står sida upp och sida ned om olika detaljregleringar. Det här handlar litet grand om prioriteringar. Anser man att det är väldigt viktigt och helt ofrånkomligt att bidragen måste redovisas eller skall det inte vara så? Det är väldigt enkelt att föra in det i årsredovisningslagstiftningen. Egentligen behövs det bara några ord. Under t.ex. 4 § fjärde punkten, som handlar om intäkter och kostnader, kan man skriva en liten halv mening om att man anser att även bidrag i olika former skall redovisas särskilt. I dag ges stora bidrag till företag varje år. Det ställs mycket högre krav på enskilda individer när det gäller hur man måste redovisa de bidrag man får av det offentliga t.ex. i en deklaration, än på företag. Vi anser att det helt enkelt skall vara en skyldighet - som är ofrånkomlig och som är formellt bindande - att ange olika former av bidrag. Vi yrkar bifall till reservation 1.

Fru talman! Lagutskottets betänkande behandlar i dag sju motioner i skilda frågor på associationsrättens område. Det handlar om förenklade regler för mindre företag, redovisning av statligt stöd till företag, ansvar för delägare i handelsbolag, nya europeiska associationsformer och ny associationsform för anslagsberoende verksamhet. Dessutom har vi en motion om insamlingsstiftelser, om finansiell leasing och om franchising. Fru talman! Med hänvisning till tidigare ställningstaganden och pågående beredningsarbete vill jag yrka avslag på samtliga motioner. Moderaterna och Folkpartiet, som inte har hunnit hit till dagens debatt, vill att vi skall bifalla motionen om anslagsberoende verksamhet. Men, fru talman, så sent som i vårt betänkande 1995/96:LU7, som riksdagen också ställde sig bakom, sade vi i lagutskottet att det inte kan uteslutas att det krävs en ny rättslig form vid sidan av ideella föreningar och aktiebolag för att helt tillfredsställa behovet av rättslig reglering för de skilda slag av verksamheter som är beroende av fortlöpande statligt stöd. Utskottet utgick från att regeringen med uppmärksamhet följer frågan och att man om något år återkommer till riksdagen med en redovisning och med förslag till en ny rättslig redovisning om sådant behov visat sig föreligga. Alltså - 1995/1996 sade vi: om något år. Vi anser att det har gått alltför kort tid sedan riksdagens beslut och litar på att regeringen följer frågan. Därav vårt yrkande om avslag. Moderaterna, Folkpartiet och Centerpartiet vill ha ett tillkännagivande om lag om finansiell leasing och stöder sitt yrkande på leasingsutredningens slutbetänkande. Utskottsmajoriteten ställer sig bakom regeringens prioritering, nämligen frågan om konsumentleasing. Här beräknas det komma en lagrådsremiss under våren 1998. Konsumentleasing är ett avtal om finansiell leasing som en näringsidkare erbjuder en konsument för konsumentens enskilda bruk. Vanligast är leasing av personbilar. I samma utredning som Moderaterna, Folkpartiet och Centern hänvisar till står det också om konsumentleasing. Där visar man på att stora delar av villkoren i ett ordinärt avtal om finansiell leasing är oskäliga i konsumentförhållanden. Därför föreslår utredningen att konsumentkreditlagens bestämmelser för kreditköp i princip skall gälla för konsumentleasing. Och som sagt: En lagrådsremiss beräknas till våren 1998 och vi föreslår avslag med hänvisning till pågående beredningsarbete. Miljöpartiet vill ha en redovisning i årsredovisningen av statliga bidrag för att få en bättre insyn i företaget, men också för att förhindra fusk. Utskottet har tidigare behandlat frågor om redovisning och har också gjort studiebesök i de här frågorna. Vi är helt överens om hur viktigt det är med en rättvisande redovisning. Utskottet anser också att det är angeläget att fusk eller andra oegentligheter inte skall förekomma. Vi vill påminna om att medlemsländerna enligt Maastrichtfördraget är skyldiga att bekämpa bedrägerier riktade mot EU:s ekonomiska intressen på samma sätt som de nationellt bekämpar bedrägerier. Årsredovisningslagen tycker vi är en ramlagstiftning. Där kan man inte reglera alla situationer som kan uppkomma. Det är därför bättre att som t.ex. Bokföringsnämnden har gjort, ge ut rekommendationer om hur statliga medel skall redovisas. Med det yrkar jag avslag på samtliga motioner.

Fru talman! Andemeningen i utskottets betänkande är att det är viktigt att redovisa de här bidragen. Jag förstår därför inte varför man inte kan föra in detta i årsredovisningslagen. Det hänvisas till att det är fråga om en ramlagstiftning, men man går i ramlagstiftningen faktiskt in på en mängd saker. Låt mig nämna några: upplysningar om skatter, medelantalet anställda under räkenskapsåret, löner och andra ersättningar, sociala kostnader, pensioner och liknande förmåner för t.ex. styrelseledamöter och verkställande direktören. Det är några saker som det krävs att man direkt skall redovisa. Jag anser att det vore lika lämpligt att helt enkelt föra in i årsredovisningslagen att man särskilt skall redovisa de bidrag som man får från kommun och landsting, från staten och även från EU. Detta skulle underlätta för oss att följa upp Maastrichtfördraget när det gäller att bekämpa bedrägerier. Det blir lättare att genomföra kontrollen om företagen har en skyldighet att redovisa detta enligt årsredovisningslagen. Jag vet att Bokföringsnämnden har sagt att man skall redovisa det här och har angivit hur det skall ske. Detta krav är inte formellt bindande, men jag anser att det vore lämpligt att det skulle vara det.

Fru talman! Lagutskottets betänkande nr 15 vid innevarande riksmöte behandlar vissa associationsrättsliga frågor som har väckts i motioner under allmänna motionstiden hösten 1996. Det har också väckts en motion med anledning av regeringens skrivelse 1995/96:15, där en redovisning ges av regeringens behandling av riksdagens skrivelser till regeringen. På ett flertal punkter i det här betänkandet är vi moderater ense med majoriteten i utskottet. Det gäller både bedömningen och hanteringen av de frågor som tas upp i betänkandet. Men i några avseenden går våra meningar isär, vilket vi har givit uttryck för i reservationerna nr 2 och 3, som jag nu ber att få yrka bifall till. Dessutom har Moderaterna och Folkpartiet fogat ett särskilt yttrande till betänkandet. Jag skall i korthet försöka berör våra avvikande meningar. I reservation nr 2 tar vi tillsammans med Folkpartiet upp frågan om en ny associationsform för sådan verksamhet som för sin drift är beroende av anslag från det offentliga. Särskilt inom kultursektorn är det vanligt med delat huvudmannaskap. Det kan gälla konstföreningar, länsmuseer, länsteatrar och liknande, som delar huvudmannaskap med kommuner, folkrörelser, företag och enskilda. Tidigare bedrevs dessa organisationer i stiftelseform, men vi anser att den nya stiftelselagen har omöjliggjort att sådana stiftelser m.m. bildas. Förhållandet är alltså att det inom denna viktiga samhällssektor saknas en adekvat associationstyp för sådan anslagsberoende verksamhet som inte kan eller bör bedrivas i myndighetsform. Vi menar att aktiebolaget eller den ideella föreningen inte är lämpliga associationsformer för det slags bred och frivillig samverkan mellan olika intressenter som - på folkrörelsegrund - sker inom dessa kulturinstitutioner. Vi menar att det behövs en ny associationsform, som tar hänsyn till den egenart som dessa kulturorganisationer uppvisar och som möjliggör en ordnad men flexibel samverkan och rättvis ansvarsfördelning mellan många deltagare i organisationen. Utskottets uttalanden i början av hösten 1995 har uppenbarligen inte föranlett några som helst initiativ från regeringens sida, vilket vi med visst bekymmer konstaterar. Enligt vår mening är det därför angeläget att regeringen omgående tar sig an den här frågan och till riksdagen lägger fram ett förslag till rättslig reglering av det slag som nu av oss diskuterats. Vad gäller reservationen 3, som handlar om finansiell leasing, vill jag säga att vi menar att Leasingutredningens förslag till en lag om finansiell leasing är en balanserad lösning av de olika problem som är vanligt förekommande i leasingförhållanden. Den föreslagna regleringen av leasegivarens möjlighet att ändra leasingavgiften förhindrar att avgiften höjs på ett okontrollerbart sätt. Andra ändamålsenliga förslag gäller leasetagarens rätt att innehålla leasingavgiften vid avtalsbrott, möjligheter till skadestånd vid hävning av leasingavtalet i förtid och reglerna om leasingavtalets behandling vid leasetagarens konkurs. Som vi har framhållit i motion L906 torde en lag om finansiell leasing med denna inriktning komma att få positiva effekter särskilt när det gäller mindre företags möjligheter att finansiera en expansion av företaget. Vi menar att företagen med en sådan lagstiftning i större utsträckning än i dag skulle kunna använda sig av finansiell leasing som finansieringsform för sina investeringar. Därför menar vi att riksdagen hos regeringen bör kräva att den lägger fram ett förslag om finansiell leasing i enlighet med vad Leasingutredningen har föreslagit. Fru talman! I det särskilda yttrandet konstaterar vi bara att det behövs förenklade regler för mindre företag. Vi pekar på att också regeringen i varje fall i den senaste vårpropositionen har talat sig varm för förenklade regler för småföretagen. Vi har dock sett få konkreta exempel på detta. Det finns därför all anledning att efterlysa att någonting verkligen händer. De små och medelstora företagens särskilda förhållanden och problem har i liten utsträckning uppmärksammats på associationsrättens område. De insatser som hittills har gjorts har uteslutande gällt punktvisa insatser på vissa begränsade områden, utan närmare sammanhang med varandra. Det har inte gjorts någon mer systematisk och samlad analys av den lagstiftning som berör näringslivet, med siktet inställt på att åstadkomma regler som är avpassade även för småföretagens behov. På viktiga rättsområden är regleringen alltjämt inriktad på de större företagen utan att, i önskad utsträckning, vara ändamålsenlig och verksam även för mindre företag. Som andra exempel kan nämnas att den nya lagstiftningen om företagsrekonstruktion, som helt saknar särskilda och enklare förfaranderegler för mindre företag, bör ändras på de här punkterna. Fru talman! Med dessa ord ber jag att än en gång få yrka bifall till reservationerna 2 och 3.
Fru talman! Vi har i riksdagens lagutskott haft en mycket intensiv diskussion om stiftelser. En ny lag trädde i kraft den 1 januari 1996. Vi har i sagt att det är rimligt att regeringen uppmärksamt följer frågan om de anslagsberoende stiftelserna och, som vi uttalade i utskottets betänkande, återkommer om något år, om det visar sig att det finns behov av en rättslig reglering. Den nya lagstiftningen har inte varit i kraft så länge, och vi litar på att regeringen återkommer om ett sådant här behov finns. I frågan om finansiell leasing är jag inte förvånad över att Henrik S Järrel tycker att vi i utskottet bör ägna oss åt annan leasing än konsumentleasing, som vi nu prioriterar. Det är rätt vanligt att vi socialdemokrater har en helt annan uppfattning i konsumentfrågor än vad i det här fallet moderaterna har. Vi tycker att avtalen om konsumentleasing - den vanligaste formen gäller personbilar - ofta är så oskäliga att det är riktigt att regeringen börjar med just dessa frågor.
Fru talman! Jag konstaterar i frågan om ny associationsform för kulturinstitutioner att lagutskottet, som jag sagt, förordar att regeringen skall återkomma till riksdagen med förslag till rättslig reglering av sådan anslagsberoende verksamhet som inte anordnas i stiftelseform. Visserligen sade kulturutskottet, som yttrade sig i frågan, att utskottet utgick från att regeringen med uppmärksamhet skulle följa frågan och om något år återkomma till riksdagen med en redovisning härav samt förslag om en ny rättslig reglering om ett sådant behov har visat sig föreligga. Vi menar att behovet föreligger. Vi tycker att lagutskottet litet tydligare trycker på detta än kulturutskottet. Jag läser ut i kulturutskottets yttrande att man definitivt inte utesluter att en associationsform kan komma att behövas. Än en gång: Vi tycker att tiden är mogen för en sådan lagstiftning.

Fru talman! I juni förra året tog vi i riksdagen ställning till hur radion och TV:n i allmänhetens tjänst skall se ut för fem år framåt i tiden. En majoritet i riksdagen ställde sig då bakom innehållet i det s.k. public service-uppdraget. Radio och TV skall ha ett mångsidigt kulturutbud, ha både program som vänder sig till en större publik och program som tillgodoser mindre gruppers intressen. Bredd, djup och hög kvalitet skall prägla public service-verksamheten. Om vi vill ha ett brett och mångsidigt kulturliv i hela landet, måste vi satsa på public serviceverksamheten och inte, som Moderaterna vill, snäva in uppdraget och sälja ut en av TV-kanalerna och två radiokanaler. I dag kan 99,8 % av befolkningen nås av public service-kanalerna. Det finns inget privat alternativ som kan nå så många. Därför är det särskilt viktigt att erbjuda tittarna ett brett programutbud. Därför anser vi, majoriteten i utskottet, att det är viktigt att behålla två TV-kanaler och fyra radiokanaler i allmänhetens tjänst. Det är inte helt lätt att begripa vad Moderaterna egentligen är ute efter. I reservationen talas om "fria medier" och medier "utanför politisk kontroll". Anser Moderaterna att de public service-kanaler som finns i dag är politiskt styrda och ofria? Det är i så fall inte ett överraskande besked bara för en majoritet här i riksdagen utan säkerligen också för de anställda i programföretagen. I själva verket är det ju Moderaterna som med sina idéer om att begränsa public service-uppdraget faktiskt ägnar sig åt politisk styrning. Moderaterna beskriver hur vi har fått en helt ny mediesituation med ett omfattande utbud. Det håller jag med om. Det är förvisso en riktig beskrivning. Konkurrensen har ökat markant. Den konkurrensen kommer i ökad utsträckning från multinationella bolag. Att i det läget minska public service-kanalernas resurser och begränsa deras uppdrag är naturligtvis orimligt. Public service blir genom ett brett utbud en garant för mångfald. Inte minst viktigt är att vi slår vakt om svensk produktion och det svenska språkområdet. Det finns ytterligare skäl att avslå Moderaternas reservation om ny inriktning på public serviceuppdraget. Riksdagen beslöt att ett nytt tillstånd skulle tecknas på fem år. I december, för bara fyra månader sedan, tecknades tillståndet mellan staten och programföretagen. Som jag ser det finns det ingen anledning i dag - med den breda majoritet som stod bakom förslaget - att riva upp tillståndet och ändra inriktningen. Fasta klara spelregler är något som alla efterlyser i alla sammanhang i dagens samhälle. Det förvånar att Moderaterna inte verkar vara med på detta. Majoriteten i utskottet har inga som helst planer på att riva upp beslutet som riksdagen fattat när det gäller inriktningen på public service-uppdraget. När det gäller Utbildningsradion finns det ingen anledning att föregripa den utredning som pågår. Uppdraget att lägga fram förslag om Utbildningsradions roll i framtiden skall redovisas i oktober 1997. När det gäller sponsring förde vi i utskottet en ingående diskussion innan vi fattade beslut. Sponsringsreglerna för public service skärps något jämfört med tidigare. Men grundat på tidigare erfarenheter är sponsring tillåten i anslutning till vissa sportevenemang och vissa andra program. Sveriges Television får t.ex. sända Eurovisionsschlagerfestivalen. Vi anser inte heller att det här finns anledning att ändra på dessa regler. Den hårda politiska styrning som Moderaterna i det här fallet förespråkar är omotiverad. Fru talman! Några ord också om funktionshindrades möjligheter att ta del av public service-företagens program. Sveriges Television och Sveriges Radio har ett stort ansvar för att funktionshindrade i möjligaste mån skall ha tillgång till programutbudet. Även Utbildningsradion är skyldig att ta hänsyn till kravet. Det gäller också produktion för speciella målgrupper. Den nya digitala tekniken, som är på stark frammarsch, kommer att ge ännu större möjligheter för större grupper att på olika sätt tillgodose kraven. Vi har inga motstridiga åsikter i utskottet om att det är viktigt att öka tillgängligheten för funktionshindrade. Vi har emellertid tidigare sagt, och säger det även i dag, att det är programföretagen själva som måste se till att följa upp och ansvara för genomförandet. Jag ser fram emot den gemensamma plan som enligt löfte kommer att presenteras av programföretagen när det gäller tillgängligheten. Det finns också krav på att företagen skall följa upp sitt uppdrag genom rapportering till departementet och till Granskningsnämnden. Även här ser jag fram emot en positiv rapport i fråga om att öka möjligheterna för funktionshindrade att ta del av programutbudet. Självklart är programföretagen angelägna om att uppfylla de önskemål som under lång tid framförts från både tittare och organisationer. Med detta, fru talman, vill jag yrka bifall till hemställan i kulturutskottets betänkande.

Fru talman! Det blev litet konstigt i debatten, eftersom Gunnar Hökmark kom sent. Det är bara Moderaterna som har fogat fyra reservationer till betänkandet. Både Agneta Ringman och jag kommer att fokusera oss på Moderaterna. Vad jag förstår kommer Gunnar Hökmark att få ordet sist på talarlistan. Han får väl då förklara Moderaternas syn på public service. 1990-talets medielandskap har präglats av en mängd kommersiella radio och TV-kanaler. Utbudet har vidgats. Men konkurrensen har - tycker åtminstone vi i Vänsterpartiet - inte höjt kvaliteten. Utbudet har snarare likriktat innehållet. Liberaliseringen av marknaden har gett oss enfald snarare än mångfald. Medieproduktionen har till stora delar kommit att styras av ekonomiska värderingar före journalistiska ideal. Med försäljning av reklamtid och auktioner av radiofrekvenser som motor i utvecklingen har allas uppmärksamhet riktats mot lyssnar och tittarsiffror i stället för andra kvaliteter. Det viktiga är i stället att kamma hem vinster, oavsett vad innehållet är. Det är bara att beklaga. Vänsterpartiet vill, i motsats till Moderaterna - som vi ser det, men givetvis inte Gunnar Hökmark - stärka public service-företagen just av den anledningen att vi vill bredda yttrandefriheten och mångfalden. Moderaterna förespråkar en smal, statsfinansierad TV-kanal, och de vill ha två radiokanaler. Vi tycker inte att det är att värna allmänhetens möjlighet till mångfald och yttrandefrihet. Idén om public service, en radio och television i allmänhetens tjänst, bygger på mål och synsätt för det gemensamma bästa.

Public service-tanken är väldigt viktig, särskilt i dag, när så många kommersiella kanaler på radio och TV-området har tillkommit. Oberoendet och friheten från olika ekonomiska och politiska maktsfärer och höga kvalitetskrav kan endast garanteras genom en radio och en TV i allmänhetens tjänst. Därför tycker vi att Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion även i framtiden skall finansieras med licensmedel. Också med tanke på företagets oberoende är det därför olämpligt att deras verksamhet finansieras via statsbudgeten, som Moderaterna föreslår. Vi tycker inte heller att reklam skall få bli en finansieringskälla. Vi är också väldigt restriktiva till sponsringen. Fru talman! Genom den medie och informationsteknologiska utvecklingen permanentas också klasssamhället. Samtidigt kan vi skönja nya klassklyftor, där skiktningen går mellan dem som förmår hantera det nya informationssamhället och dem som drunknar i det här gigantiska utbudet. Några kommer att utveckla kunskaper i att sortera och flytta bort, och de kommer aktivt att kunna söka väsentlig information. Det kan de hitta genom utländska TV-kanaler och program. Vissa kommer att ha tillgång till databaser och specialnätverk. Men andra kommer inte att förmå motstå frestelsen att låta sig översköljas av de breda flodvågorna av lätta och likriktade program, som mest går ut på underhållning och trivialiteter. Det nya informationssamhället riskerar alltså att bli skiktat utifrån ålder och även generationstillhörighet. Jag tror också att det är en könsfråga, så att män och kvinnor kommer att ta till sig den nya tekniken på olika sätt. Därför tror jag att public service är någonting som vi verkligen måste värna och vara rädda om. Vi måste också utveckla det. Vänsterpartiet har två särskilda yttranden till det här betänkandet. Det ena handlar om sponsringsbestämmelserna och det andra om redovisning av programbolagens insatser för funktionshindrade. När det gäller sponsringsbestämmelserna skulle jag önska att det som vi uppfattar som reklam i anslutning till sportevenemang skall upphöra. Att på det här sättet klippa in skyltar med reklamlogotyper och namn är, som vi bedömer det, att betrakta som reklam. Vi tycker inte att reklam har i public service att göra. Det finns kommersiella kanaler för det här, och jag tycker att reklamen får hänvisas dit. Finansieringen av sportevenemangen måste lösas på ett annat sätt. Det är inte heller rimligt att idrottsrörelsen på det här viset kan driva idrottens kommersialisering in i public service-företagens programutbud, men det är det som sker i verkligheten. Vi skall i stället nästkommande gång som det här avtalet skrivs om fortsätta att driva frågan om att den här typen av sponsring skall utgå. Jag vet att många fria filmare har oroats över de nya sponsringsbestämmelserna. Jag uppfattar att det har blivit bättre för de fria filmarna. Men jag vet också att många fria filmare har blivit förhindrade i sin yrkesutövning och försäljning till public serviceföretagen. Jag vill säga till er att det inte är något hinder att som fri filmare sponsra sitt program. Det har man möjlighet att även sälja vidare till public service och få sänt i TV. Sponsringsbestämmelserna gäller då sportevenemang och inte de här delarna, men jag vet att det är tolkningstvister om detta. Det är egentligen en lättnad för de fria filmarna. Det är också viktigt, som vi säger i det nya avtalet, att stimulera fria filmare från hela landet. När det gäller handikappfrågorna kommer jag att nogsamt följa hur företagen utnyttjar möjligheten till ny teknik och hur de kommer att förbättra tillgängligheten för handikappgrupperna.

Fru talman! Jag beklagar att jag inte fick möjlighet att inleda debatten. Inte minst vill jag beklaga detta gentemot meddebattörerna, som hade förberett sina anföranden för att bemöta det jag skulle säga. Nu lyckades de rätt bra med att bemöta det inlägg jag inte höll, och jag kan då i gengäld få en möjlighet att redovisa vad vi tycker från vår utgångspunkt och i relation till det som tidigare sagts. Jag skulle vilja säga en sak till Charlotta L Bjälkebring, som konstaterade att Vänsterpartiet tycker rakt motsatt Moderaterna i mediefrågor. Det är helt rätt. Så har det alltid varit. Ni har alltid varit mot fria medier. Ni har alltid varit mot fri radio. Ni har alltid varit mot en fri TV. Och ni har alltid varit för den politik som präglar er mediepolitik och er politik på alla andra områden. Det är inte särskilt förvånande. Det som möjligtvis är förvånande är Socialdemokraternas och Agneta Ringmans agerande. Socialdemokraterna har aldrig ifrågasatt pressfriheten, men likväl har ni en historia när det gäller radio och TV där ni har bekämpat varenda förändring och vartenda steg mot en växande frihet inom radions och televisionens områden. Jag vet inte om Agneta Ringman kan säga något exempel där ni inte har motarbetat utvecklingen mot mångfald, konkurrens och valfrihet på radions och televisionens områden. Ni har alltid tvingats ge upp, som en konsekvens av teknikens utveckling. Det som är det mycket tydliga här i dag är att ni ej heller vill medverka till några förändringar som innebär att man öppnar ytterligare för mångfald och valfrihet och de möjligheter som den valfriheten och mångfalden kan ge till medieutvecklingen i Sverige. T.o.m. när det gäller TV 4 var det en eftergift som ni en gång gjorde på grund av att tekniken hade gjort det omöjligt att med poliser jaga dem som sände konkurrerande television i det svenska samhället. Jag skulle vilja att Agneta Ringman kommenterade denna historia som ni har bakom er, därför att det har en betydelse när vi tittar på den framtida mediedebatten. Nordsat är ett exempel på ett gigantiskt mediepolitiskt misslyckande i det svenska samhället. Genom Nordsat hade vi en gång i tiden kunnat få tillgång till samtliga de nordiska TV-kanalerna i samtliga nordiska länder. Det hade varit ett steg framåt för nordisk kultur och nordisk samhörighet, som hindrades av dem som var emot valfriheten och mångfalden. Man använde exakt de argument som används av Ringman och Bjälkebring här, nämligen att risken är att människor kan välja att se på de program som de vill se. Och så blev det stopp. Vad kom i stället? Jo, det kom en mängd andra internationella TV-kanaler, som man inte hade möjlighet att stoppa. Jag ser för min del inget bekymmer med att vi fick det tillskottet, men jag tycker att det är en tragedi att ni lyckades driva fram en politisk utveckling som skapade ett tomrum för det som hade kunnat vara en växande nordisk kulturell samhörighet. Därför säger jag i dag, när vi debatterar frågorna om en ny inriktning på public service-uppdraget: Mediemiljön har ju nu förändrats men ni vill fortfarande inte genomföra några förändringar. Det kommer att få samma resultat, dvs. mediemiljön kommer att fortsätta att förändras, människors tittar och lyssnarvanor kommer att fortsätta att förändras och ni kommer att krampaktigt hålla fast vid en struktur som föddes och utvecklades under monopoltiden. Vad innebär då detta? Jo, för publiken innebär det att ni inte accepterar att public service måste spela en ny roll i en ny tid. Det innebär att ni inte vill medverka till att public service-televisionen skall göra den typen av program som för publiken innebär ett tillskott utöver alla andra program i den nya tiden med en mångfald av program. Vidare innebär det att ni undergräver public service-verksamhetens legitimitet i det nya mediesamhället. Det är inte alls så, att vad vi i vår reservation här pekar på innebär att man begränsar public serviceverksamhetens möjligheter. Det är tvärtom: Genom att koncentrera verksamheten till färre kanaler kan man höja kvaliteten i det utbud som nu kommer att visas och sändas till publiken i en mycket större och bredare mångfald än vad som någonsin tidigare varit möjligt. Med ert alternativ kommer utvecklingen att bli den, att public service-verksamheten sysslar med en programproduktion som en mängd andra konkurrenter gör, och då drunknar den i det utbudet. Jag skulle vilja fråga Agneta Ringman: Vad innebär detta för public service-verksamhetens legitimitet i publikens ögon? Hur kommer publiken att märka public service-televisionen om denna inte har råd och möjlighet att göra det som inte andra kan? Ställ det mot det alternativ som vi redovisar här, nämligen att public service-verksamheten kan bli en plattform för en spännande utveckling av högkvalitativ verksamhet, som innebär en injektion och en vitalisering av svenskt kulturliv. Fundera över varför ni säger nej till att Sveriges Television och Sveriges Radio skall få ett uppdrag som innebär att de får möjlighet att göra fler dramatiseringar, att göra fler svenska kulturprogram och att se till att det blir fler sändningar på svenska språket, i stället för att plottra bort resurserna på att försöka hålla i gång så många olika kanaler som möjligt för att mota undan konkurrenterna. Det är frågor som jag tycker att det är rätt rimligt att få svar på i den här debatten.
Fru talman! Jag har bara en fråga att ställa som en motfråga till Gunnar Hökmark: Anser Gunnar Hökmark att det tillstånd som har tecknats mellan programföretagen och staten, som satsar på bredd, djup och kvalitet och som en bred majoritet i Sveriges riksdag står bakom skall rivas upp? Det kan jag inte förstå. Ett sådant tillstånd kan man inte återkalla förrän tillståndstiden har gått ut, och vi har faktiskt tecknat ett avtal på fem år. Det skall mycket till för att ett sådant tillstånd skall upphävas. Då skall företaget grovt ha brutit mot radiooch TV-lagen och vad som har överenskommits.
Fru talman! Vänsterpartiet ser så här på mediefrågan: Det är faktiskt ett problem att de som har pengar har möjlighet att köpa sig till yttrandefrihet. Det är nämligen så som jag tolkar Moderaternas mediepolitik. Det är ju så att public service står för det gemensammas bästa. Det innebär inte att vi är för monopol. Jag tycker att Moderaternas synsätt är mer monopolistiskt, eftersom man vill att public service skall finansieras över statsbudgeten. Det är viktigt att public service är fristående, står fri från staten, och därför är det viktigt att man också finansierar verksamheten med licensmedel. Vi vill utveckla public service till att bli ännu bredare. Vi skulle vilja ha en utbildningskanal, en kanal där man kan köpa sina egna program, som sänds i public service men där man kan styra det mer själv. Vi skulle vilja ha en nordisk kanal, osv; man skulle kunna utöka det här utbudet ännu mer. Man skulle också kunna ge möjlighet för allmänheten att sända egna, lokala program i public service och på så vis kunna låta vanligt folk ha sina egna TV-kanaler gratis och helt fritt. Det här ser jag som ett stort problem i Moderaternas politik. Ni står för en politik som innebär att de som har pengar får möjlighet att köpa sig till de här frekvenskanalerna, och det är någonting som vi aldrig kan gå med på. Yttrandefriheten är till för alla - inte bara för dem med pengar.
Fru talman! Jag instämmer helt och hållet med Charlotta Bjälkebring - ni kommer aldrig att kunna ställa er bakom en politik som innebär fria medier. Ni har alltid varit emot det. Nu sade Charlotta Bjälkebring plötsligt att Vänsterpartiet inte är för monopol, men det har ni alltid varit tidigare. Det finns inte en frihetsreform på medieområdet som ni inte har bekämpat. Anledningen är mycket enkel - det har att göra med det som Charlotta Bjälkebring sade tidigare i dag, nämligen att hon anser att det som sänds är dåligt. Jag tror inte att hon är medveten om att det är ett rent publikförakt som hon därmed visar mot drygt två miljoner radiolyssnare och den ännu större del av svenska folket som vågar titta på de TV-kanaler som inte hade funnits om Charlotta Bjälkebrings och Vänsterpartiets politik hade fått slå igenom. Till Agneta Ringman vill jag säga: Det var väl bra att det gick att ställa en fråga. Men hade det inte gått att ge svar på åtminstone någon av mina frågor också? I en debatt är det ju rätt rimligt att man svarar på de frågor som ställs. Jag kan gärna svara på Agneta Ringmans fråga. Jag är fullt beredd att göra förändringar när det gäller nyhetskanalernas fördelning i det avtal som majoriteten för ett och ett halvt år sedan genomförde. Men det viktiga för mig är inte hur vi nu på kort sikt hanterar tillståndsgivningen, utan det är att vi får ett beslut i Sveriges riksdag som innebär att vi koncentrerar public service-verksamheten, så att vi får kvalitet. Därför vill jag också, fru talman, yrka bifall till reservation 1. De övriga reservationerna står den moderata gruppen också bakom, men vi tänker för enkelhetens skull inte begära votering om dem.
Fru talman! Vänsterpartiet vill inte ta bort den kommersiella möjlighet som finns på medieområdet - inte alls! Men vår politik går ut på att värna människorna. Vi vill hellre ha fria människor än enfald i medierna. Tack!
Fru talman! Skillnaden mellan Vänsterpartiet och de flesta andra partier är att vänsterpartisterna i en gammal god tradition säger sig vara de som vill värna andra människor. Människor av andra politiska uppfattningar hävdar att fria medborgare har både rätt och möjlighet att ta ansvar för sig själva. Det ansvaret vill Charlotta Bjälkebring i gammal god kommunistisk mediepolitisk tradition ta bort. Det är staten som skall värna människorna, precis som man har gjort i en mängd andra olika samhällen. Fru talman! Jag vill också bara säga att jag väntar på svar på mina frågor från Agneta Ringman.
Fru talman! Jag tänker inte svara på Gunnar Hökmarks frågor. Det tillstånd som för närvarande finns gäller, och det kommer att gälla ytterligare fem år. Hur det skall se ut efter år 2001 finns det många möjligheter att diskutera även i fortsättningen. Redan under 1998 kommer en departementspromemoria att skickas ut på remiss. 1999 kommer det direktiv till en ny public service-beredning, så det finns anledning att återkomma till de här frågorna. Public serviceberedningen skall tillsättas under år 2000, och en ny proposition om det kommande public serviceuppdraget kommer att läggas fram år 2001.
Fru talman! Det svaret visar att det i den socialdemokratiska politiken egentligen inte finns någon mediepolitisk syn på principer och värderingar, utan det handlar bara om att bevara status quo så länge som möjligt. Någon uppfattning måste väl ni i den socialdemokratiska gruppen ha om konsekvenserna av att låsa allting i status quo, som om ingenting hade hänt i mediemiljön. Ni borde ju kunna se riskerna för både public service-verksamheten och för det svenska mediesamhällets utveckling om man inte genomför några förändringar som bygger på att man tar hänsyn till det som faktiskt har skett i mediemiljön. Skall man ha exakt samma struktur på medieområdet när det gäller public service-verksamheten fram till 2001 innebär det ingenting annat än att man under åren fram till dess låter nuvarande programverksamhet urholkas i sin legitimitet och tappa identitet i tittarnas och lyssnarnas mediemiljö. Därmed skapar man på nytt ett tomrum. På samma sätt skapade man genom att bekämpa Nordsat en gång i tiden ett tomrum och hindrade det nordiska kultursamarbetet. Finns det inte anledning att ens svara på den typen av frågor har man inte många svar att ge vare sig väljarna eller andra aktörer i den mediepolitiska värld vi lever i.

Fru talman! En meningsfull fritid är en viktig del i unga människors liv - i både mäns och kvinnors liv. Det är också viktigt i ens identitetssökande. Det är också viktigt att det finns bra kultur och bra fritidssysselsättningar som en motkraft till den vålds och skräpkultur som utbreder sig, bl.a. inom det område som vi alldeles nyss debatterade. Vänsterpartiet anser att det är väldigt viktigt att man som enskild människa har möjligheter till eget skapande och kreativa aktiviteter. Allt aktivt deltagande tycker vi skall uppmuntras. En fråga som har behandlats i detta betänkande är frågan om rollspel. I en motion i betänkandet tas rollspel upp som ett problem. Det kan leda till våld och destruktiva handlingar. Därför föreslår man att inga statsbidrag skall utgå till denna verksamhet. Det är mycket möjligt att rollspel kan vara destruktivt för några få ungdomar, men utskottet har tagit ställning för rollspelens positiva betydelse i ungdomars identitetssökande och kreativa tänkande. En annan fråga som tas upp i betänkandet är bidragen till ungdomsorganisationerna. I betänkandet finns det två exakt likadana motioner - en från Socialdemokraterna och en från Folkpartiet - där man föreslår att ungdomsorganisationerna skall få bidrag efter hur stort partiet är i riksdagen. Jag måste säga att jag har litet svårt att förstå hur man kan tänka på detta sätt. Utskottet har inte heller bifallit motionen. Man kan ställa sig frågan vad som skulle hända om vi skulle få in ett pensionärsparti i riksdagen. Vad skulle det ha för nytta av pengar till en ungdomsorganisation? Det har man kanske i ett pensionärsparti, men jag tror inte det. Jag tycker att bidrag till ungdomsorganisationer måste bygga på den verksamhet ungdomsorganisationerna har och ingenting annat. För tillfället ser också en utredning över frågorna om ungdomsstödet. Den har även till uppgift att se över det stöd som utgår till medlemsorganisationer som inte har någon medlemsavgift. Det är ett problem för de kyrkliga ungdomsorganisationerna. Kristdemokraterna har bifogat en reservation i ärendet, men jag tror inte att Fanny Rizell kommer att debattera frågan här i dag. Frågorna ses i alla fall över, och vi får hoppas att det blir en bra lösning på problemen. Det är viktigt för våra ungdomar. Fritidsgårdar, ungdomscaféer och replokaler har måst slå igen. Bidragen till idrotten har minskat, och ungdomars möjligheter till arbete är väldigt begränsade i dag. I den vårbudget som vi har fått aviseras en hel del pengar till kommuner och landsting. Jag vill bara säga till regeringspartiet, till fritidssektorn och till barn och ungdomar ute i kommunerna att jag verkligen hoppas att pengarna kommer att räcka även till fritidssysselsättning för barn och ungdomar. Jag är dock litet skeptisk. Jag tror att det finns så många andra hål att stoppa pengarna i - lagreglerad verksamhet. Därför är risken att fritidssysselsättning som inte är lagreglerad verksamhet ännu en tid kommer att få stå tillbaka. Vi i utskottet är som sagt väldigt eniga. Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet. Vi tycker att det är väldigt viktiga frågor, men det återstår ändå att se hur mycket pengar som blir kvar till verksamheten.

Fru talman! Göthe Knutson har frågat mig om jag är beredd att förelägga riksdagen ett förslag om användning av kräkmedel i samband med kroppsbesiktning av misstänkta narkotikabrottslingar. Innan jag går in på själva sakfrågan vill jag påpeka att jag anser det något förvånande att Göthe Knutson, samma dag som riksdagen avslagit ett förslag om tvångsvis användning av kräkmedel, frågar mig om jag är beredd att förelägga riksdagen samma förslag. Frågan rör alltså möjligheten att mot en persons vilja ge denne kräkmedel om polisen misstänker att personen i fråga har svalt narkotika. Denna fråga har behandlats flera gånger tidigare, bl.a. av den förra regeringen (se prop. 1993/94:24 s. och nu senast av riksdagen med anledning av några motioner från Moderaterna och Folkpartiet I det sistnämnda ärendet avvisade justitieutskottet användning av kräkmedel mot en persons vilja med hänvisning till att detta är ett mycket allvarligt ingrepp i den kroppsliga integriteten. Riksdagen delade justitieutskottets uppfattning. Kroppsbesiktning får bara användas vid misstanke om brott på vilka fängelse kan följa. När man använder tvångsmedel vid misstanke om ett brott gäller den s.k. proportionalitetsprincipen, dvs. skälen för att en kroppsbesiktning skall utföras måste uppväga det intrång som den misstänkte får utstå. Att ge någon kräkmedel mot dennes vilja är en form av tvångsmedicinering. I Sverige tillåts tvångsmedicinering bara vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård och endast i medicinskt syfte då det kan antas vara till nytta för den som tvångsmedicineras. Det är ett mycket allvarligt ingrepp i den kroppsliga integriteten att mot någons vilja utsätta honom eller henne för tvångsmedicinering. Det krävs därför mycket starka skäl för att i rättegångsbalken införa en möjlighet till tvångsmedicinering. Några sådana, tillräckligt starka skäl har inte framkommit. Regeringen ser därför inte någon anledning att nu göra någon annan bedömning än den som riksdagen gjorde för en dryg månad sedan. Jag delar alltså den bedömning som Gun Hellsvik gjorde under sin tid som justitieminister, nämligen att hänsyn till effektiviteten i brottsbekämpningen här måste träda tillbaka. Jag beklagar att moderaterna numera har ändrat åsikt och att de anser att denna från etisk synpunkt så diskutabla metod bör tillåtas (se reservationen till utskottets beslut 1996/97:JuU8 s. 18
Fru talman! Jag tackar justitieministern för svaret på min interpellation. Det är ett polemiskt svar. Justitieministern använder ordet "förvånande" om att jag skulle ha väckt den här interpellationen samma dag som riksdagen avslog ett motsvarande förslag. Men just den dagen förelåg en skrivelse från länskriminalen i Stockholm till Rikspolisstyrelsen med just denna begäran. Det är naturligt att den poliskår vi har, de narkotikaspanare som sysslar med det här och länspolismästaren i Stockholm, som har varit polisfackets framgångsrike ordförande under många år, är synnerligen kunniga bedömare av situationen. Då har jag t.ex. ingen svårighet att föra det här ärendet in i riksdagen och till justitieministern, för att vi skall få ordning på de mycket svåra problem som just länskriminalen för fram i den sexsidiga skrivelsen. Polisen - inte bara i Stockholms län utan varhelst det förekommer gatulangning av narkotika - finner det nödvändigt att stoppa den här handeln. Hittills har man haft föga framgång i just det senaste förfarandet, där heroinet kapslas in och där handeln sker mun till mun, så att säga. Det hjälper inte att polisen då har en utomordentlig spaning och fotograferar skeendet om man inte har beviset. Det finns visserligen alternativ till att försöka få beviset när det är svalt, men det är betydligt enklare att använda ett kräkmedel; då kommer den här kapseln snabbt upp. Detta gör man i Norge. Det är inte så stor skillnad på den norska uppfattningen om vad som är lag, rätt och ordning och den svenska uppfattningen. Jag tror att det föreligger en allmän rättsuppfattning av ungefär samma slag. Jag hävdar, fru talman, att polisens framställning till Rikspolisstyrelsen borde bifallas av regeringen. Och jag frågar: När nu justitieministern så bryskt säger nej till det här, vilka åtgärder har justitieministern att föreslå i stället till polisen? Jag har också den uppfattningen att tillräckligt starka skäl föreligger. Jag citerar nu justitieministern, som säger att några sådana inte har framkommit. Men med hänvisning till yrkesfolkets bedömning och skrivelsen från Stockholmspolisen - länspolisen - och Gunno Gunnmo hemställer jag om en anvisning från justitieministern till polisen.
Fru talman! Låt mig understryka det som indirekt framgår av Göthe Knutsons inlägg, nämligen det faktum att polisen icke har gjort någon framställning till regeringen. Framställningen har gjorts från Stockholmspolisen till Rikspolisstyrelsen. Rikspolisstyrelsen överväger denna fråga. Vi vet inte vad polisen kommer att ha för uppfattning. Det är, precis som Göthe Knutson säger, helt naturligt att de som arbetar ute på fältet uppmärksammar överordnade myndigheter på de problem och svårigheter som man har, och det är också naturligt att man utifrån den erfarenhet man har av sin verksamhet försöker komma med förslag till förbättringar av lagstiftning, metoder och annat för att effektivisera sitt arbete. Det är helt i linje med det vi kräver av polisen, inte minst på ett område som är så högt prioriterat som bekämpningen av narkotikabrottsligheten. Det är däremot fel att säga att vi har haft föga framgång med att bekämpa förekomsten av narkotika i vårt samhälle. Relativt sett har vi varit framgångsrika, men det sker icke utan svårigheter, och det kräver stora insatser. Det kräver en utvecklad metodik för att hantera olika typer av situationer. En sådan utveckling av polisens arbetsmetoder är fortgående och ger nya möjligheter för polisen att öka sin effektivitet. Göthe Knutson frågar vad polisen skall göra i stället. Polisen har möjligheter att även komma åt dem som har hittat på knepiga sätt att dölja det de säljer genom att ha kapslarna i munnen. Den metod som anvisas i lagstiftningen är att vänta till dess att bevisen kommer ut den naturliga vägen - det som kallas tulltoa. Det kostar visserligen i resurser och tid, men det är en metod som absolut skall användas när det handlar om misstanke om grov brottslighet. Det är just i de lindrigare fallen, när man inte anser att det är motiverat att satsa så mycket resurser på att skaffa fram bevisning, som man vill ha en enklare metod. Det är där det brister i tänkandet, och det är där vi politiker har ett ansvar att göra de avvägningar mellan tvångsmedel och effektivitet som krävs i lagstiftningen. Vi kan inte införa ett strängare tvångsmedel för att komma åt de lindriga brotten på grund av att man bedömer att de tvångsmedel man har är för resurskrävande för just de lindriga brotten. Det som gäller är en fortsatt utveckling av metoderna och ett fortsatt nära iakttagande av hur polisens effektivitet fortskrider på detta område. Naturligtvis avvaktar jag vad Rikspolisstyrelsen har för uppfattning i denna fråga.
Fru talman! Jag skulle vilja fråga - jag gjorde det antydningsvis tidigare - hur det kan komma sig att man i Norge har en annan syn på just denna problematik. Att det gäller en skrivelse till Rikspolisstyrelsen påstår jag bestämt att jag sade alldeles nyss. Det är naturligt att regeringen även i detta läge ger ett besked om benägenheten att på det mest effektiva sättet ta upp kampen mot narkotika. I detta fall handlar det företrädesvis om heroin. Det är det man förvarar i kapslar. Det svar statsrådet gav på min vänliga förfrågan visade att rekommendationen till polisen är att man skall förfina metoderna. Men här handlar det om att få bevisen i dagen. Metoderna som polisen använder är såvitt jag förstår utomordentligt förfinade. Man spanar med kameror som har en utomordentlig skärpa, och bilderna har en utomordentlig skärpa även på långt håll. Men det räcker inte, även om man känner igen och kan identifiera både säljare och köpare. Man måste ha bevis på att det har skett en handel och att knark har lämnats över från säljaren. Säljarna figurerar i stor omfattning i väldigt många städer - inte bara på Plattan och vid diverse tillhåll i Stockholm. Tulltoan, som den kallas, är en dyrbar verksamhet. Den kräver passning. Jag tror att justitieministern känner till att man inom kriminalvården har ansett att det är så dyrt att valet står mellan ökning i anslagshänseende eller att man får hitta på någon annan metod. Den metod jag talar om tillämpas i Norge. Jag frågar justitieministern: Vad är det för förfinade metoder som ministern föreslår eller rekommenderar polisen när det är frågan om bevisning? Det är ju det som det handlar om nu.
Fru talman! Låt mig återigen understryka att regeringen icke har fått någon framställan från polisen. Det var utgångspunkten för mitt svar. Jag tycker att inte bara regeringen borde avvakta vad Rikspolisstyrelsen anser i frågan, utan det borde också Göthe Knutson göra. Det handlar naturligtvis inte bara om att utveckla metoder för att säkra bevisning, utan för informationshämtande över huvud taget. Det gäller underrättelseverksamhet och andra metoder som polisen har för att kunna avslöja framför allt de stora narkotikalangarna. Det är i första hand inte de små vi är angelägna om att komma åt, utan det är framför allt de stora. När det gäller den grova narkotikabrottsligheten angav jag en metod som Göthe Knutson tycker är för dyrbar. Jag tycker inte att någon metod för bevissäkring när det gäller grov brottslighet är för dyrbar.
Fru talman! Jag tackar justitieministern för ytterligare inlägg. Visst kan man uttrycka det som ministern gjorde, dvs. att det inte har kommit någon framställan från Rikspolisstyrelsen, som alltså är adressat när det gäller brevet från länskriminalen. Men det finns ju ingenting som hindrar en riksdagsledamot från att ställa frågor även om det inte föreligger ett brev eller en skrivelse från en polismyndighet. Låt oss vara så formella som justitieministern vill vara och säga att det måste komma ett svar på skrivelsen ifrån Rikspolisstyrelsen för att regeringen skall kunna ta ställning. Då skulle jag i all vänlighet vilja be att regeringen, och då enkannerligen justitieministern, tar ställning till det svar och förhoppningsvis också de förslag som Rikspolisstyrelsen förväntas komma med. Den delen av poliskåren i Sverige har kanske modeller som är mindre dyrbara än de som justitieministern rekommenderade.
Fru talman! Det kan jag lova Göthe Knutson. Självfallet kommer vi att ta ställning till en eventuell framställan från Rikspolisstyrelsen.

Fru talman! Jag får tacka statsrådet för svaret. Som statsrådet litet fint antydde har det runnit mycket vatten under broarna sedan interpellationen lämnades den 12 mars. Jag kunde bl.a. själv inte motta svaret vid det tillfälle som statsrådet först föreslog. Frågan har diskuterats flera gånger sedan dess, under den här mellantiden. Men jag tror ändå att det är värdefullt att man får den belyst igen. Låt mig först säga att jag är för en betydligt liberalare alkoholpolitik än statsrådet. Jag tror att man i Sverige, precis som i Québec, kan avreglera alkoholpolitiken och avdramatisera alkoholen utan ökade skador, om rätt informationskampanj samtidigt bedrivs. Många svenskar upplever sig nog i dag litet som andra klassens EU-medborgare. De får inte själv bestämma i sådana här frågor; en tysk eller en italienare tar för givet att det är deras egna beslut som gäller. I stället utsätts svenskarna för myndigheternas förmynderi. Men anledningen, fru talman, till interpellationen är att jag med utomordentlig oro ser på vad som skulle hända om domstolen följer generaladvokaten och vi inte står väl förberedda. Enligt professorn i europeisk integrationsrätt, Ulf Bernitz, konstaterar då domstolen att Systembolagets detaljhandelsmonopol har varit olagligt enligt den överordnade EG-rätten alltsedan den 1 januari 1995. Då blir det, enligt professor Bernitz, inte tal om övergångsbestämmelser, utan detaljhandeln med alkoholdrycker blir omedelbart fri. En ren anarki hotar då att inställa sig. Vem som helst får sälja vad som helst i alkoholväg var som helst därför att marknaden blir helt oreglerad. Det finns starka skäl att se med största oro på en sådan situation. Statsrådet fäster sitt hopp till att domstolen går emot generaladvokaten, vilket förvisso har hänt tidigare. Men i fallet med tobaksförsäljningen i Italien förlorade generaladvokaten. I Italien finns det 76 000 butiker med licens. Och dessa är självständiga köpare. Det finns alltså 76 000 potentiella kunder för importörer medan det i Sverige bara finns en. Det är en enorm skillnad. Det borde vara skäl att se till att situationen inte går oss ur händerna. Jag kan förstå svårigheten med att skapa en reservlag om man inte vet vad man vill. Många olika alternativ behöver då förberedas beroende på hur utslaget i detalj formuleras. Och vi är alltså i händerna på EG:s beslut. Det kanske kan förklara litet av den kamikazeliknande politik som nu förs. Om vi själva bestämmer en politik som är riktad mot framtiden behöver vi inte utsättas för det här. Jag vill fråga statsrådet: Tvekar man om en lag beroende på att det inte finns ett genomtänkt alternativ till den alkoholpolitik som vi för, som jag tycker är rätt föråldrad? Har vi inte en framåtsyftande alkoholpolitik så att vi själva, på egen hand, kan formulera en lagstiftning och inte behöver vänta på utslaget?
Fru talman! Jag tror att hela riksdagen delar Leif Carlsons, åtminstone på ytan, tydliga motiv, att man inte vill ha någon anarkisituation i händelse av att EG domstolen skulle fatta ett beslut om att inte låta oss ha kvar Systembolagets monopol. På det planet finns det nog ingen osäkerhet. Vi skulle alla sky det. Men jag tycker att Leif Carlson skall ha heder av att han inledde sitt anförande med att säga att han är för en liberalare alkoholpolitik. Det är egentligen därför som interpellationen är rest. Vi vet ju att det här är ett subtilt signalsystem. Om vi skulle signalera att vi är beredda och har lagstiftningen klar - varsågod och leverera - skulle vi få det som vi ropade efter. Vi skulle få den situationen att Systembolaget blev avskaffat. Det finns en bred majoritet i Sveriges riksdag mot den syn som Leif Carlson deklarerade i inledningen. Vi vill faktiskt ha kvar Systembolagets monopol, inte bara av hävd utan av rent socialpolitiska och hälsopolitiska skäl. Många människor skulle ta skada av en ändring. Vi skulle naturligtvis få finna oss i att ha en något mindre personlig frihet. Men priset för att ändra politiken skulle vara tusentals människoliv. Det finns en majoritet som inte vill ha det så. Leif Carlson mörkar något när det gäller motivet; det handlar om ett signalsystem ut till EG-domstolen om att vi är beredda. Därför delar jag ministerns synpunkt: Någon reservlag är inte att tänka på.

Fru talman! Jag skulle inte vilja kalla de forskningsuppgifter som ministern hänvisar till för entydiga utan ensidiga. Man har ensidigt valt dem som har en linje och ett resultat som stämmer med den officiella doktrinen om alkoholpolitiken i Sverige. Det finns andra internationella forskningsresultat. Man säger att vi vet vilka skador det blir, men det gör vi inte. Jag vill då ta upp det som socialministern nämnde nu på slutet, nämligen den kanadensiska modellen. Där har man släppt det här fritt, ökat försäljningsställena, haft en lyckad kampanj, minskat försäljningen och inte fått fler skador utan färre. Det är alltså fel att påstå att man kommer i den här situationen. Det viktiga, menar jag, är att vi har en alkoholpolitik som vi bestämmer själva. Nu hamnar vi i den situationen att det beror på EG-domstolens utslag vilken alkoholpolitik vi skall ha. Gör vi klart för oss att vår alkoholpolitik behöver förändras kan vi själva formulera den. Jag tror att det är viktigt att inse att EG-domstolen är självständig och inte mottaglig för påtryckningar, och då är den här vänta-och-se-linjen farlig. Om vi vet vad vi vill och inser att vi inte kan avvika alltför mycket från vår omvärld, som vi får alltfler och tätare relationer till, måste vi modernisera vår alkoholpolitik. Då kan vi också formulera en lag redan nu. Vi behöver inte vänta på att det skall dikteras från domstolen, utan vi bestämmer själva. Då slipper vi också risken, även om den enligt ministern är liten, för en oreglerad och fri handel under ett övergångsskede. Vi måste då ha en lag som utgår från att producenterna får in sina produkter på marknaden, och också får ut dem till allmänheten, utan att behöva ha den här monopolsituationen emellan. Då krävs en decentraliserad detaljistordning med licensgivning till de seriösa försäljare som finns vid sidan av Systembolaget. Att köpa vin samtidigt som man köper ost kan inte vara en orimlig sak i samhället. Jag vill också göra klart att allmänheten, möjligen till skillnad från riksdagsmajoriteten, mycket klart står bakom en sådan linje, vilket flera opinionsundersökningar har visat. Därför tror jag att vi kommer dit förr eller senare, oavsett vad vi gör just nu. Möjligheten att utarbeta en modern alkoholpolitik ökar också om vi politiker går före och inte passivt tvingas anpassa oss till beslut som inte är fattade i riksdagen utan i EG-domstolen. Jag kan inte förstå att man vill ta risken, även om man tycker att den är liten, av ett alkoholpolitiskt kaos genom att hänga kvar vid en politik som jag uppfattar som förlegad och som inte stöds av det stora folkflertalet. Den stöds av organisationer och folkrörelser men inte av folkflertalet. Jag tycker att allt krut i stället borde läggas på att utforma en modern informationsstrategi som den ministern själv har tagit initiativ till med exempel från Kanada. Här borde verkligen allt krut läggas för att friheten rätt skall kunna bäras.

Fru talman! Leif Carlson säger att vi måste veta vad vi vill. Det är ju det som är den springande punkten. Vi i de övriga partierna vet vad vi vill, och vi vill inte åt samma håll som det Leif Carlson här deklarerar. Leif Carlson kommenterade inte min huvudinvändning mot den bärande tanken i interpellationen, nämligen att det här skulle vara en förtäckt signal om att vi var beredda och hade en färdig lagstiftning. Skall vi möjligen tolka det som att Leif Carlson håller med mig om att det är ett taktiskt sätt att jobba för en liberalare alkoholpolitik när han tar upp den här frågan? Är det ett signalsystem han är ute efter eller inte?

Fru talman! Vi har i flera år varit väldigt tydliga i fråga om att vi vill ändra alkoholpolitiken. Och det är riktigt: Vi har olika synsätt. Till Tuve Skånberg vill jag säga: Jag vill ändra på alkoholpolitiken. Det är alldeles klart, och det står jag för. Det här har vi sagt i upprepade kommittémotioner. Men vi har också sagt att vi vill att Sverige självt skall kunna bestämma sin egen alkoholpolitik och inte få den bestämd utifrån. Vi vill ha en alkoholpolitik som vi bestämmer här men som är annorlunda - vi har olika synsätt. Det är riktigt att höga skatter begränsar mycket, både näringsliv och försäljning av alkohol. De har också en tendens, när man minskar tillgängligheten och ökar kostnaderna, att lika kraftfullt stimulera brottslighet. Vi skall ha klart för oss att en effekt av det här är en växande hembränning och en växande smuggling. Det måste man ta med i bilden. Sedan vill jag bara säga att WHO:s mål aldrig var avsedda för lågkonsumtionsländer som Sverige utan för högkonsumtionsländer när det gällde att minska förbrukningen med 25 %. Sedan anslöt sig Sverige mycket riktig till detta, men WHO hade aldrig i tankarna att ett lågkonsumtionsland skulle ha ett sådant stort mål som 25 %. Det hade varit skillnad om vi varit ett högkonsumtionsland. Det gör att vi kanske har svårare, av naturliga skäl, att uppfylla det som WHO hade tänkt sig, medan det är betydligt lättare för högkonsumtionsländer som Frankrike. Verkligheten i dag är dock att om vi räknar in den kraftiga hembränningen, den kraftiga ölförsäljningen över gränserna och smugglingen är vi betydligt närmare övriga europeiska länder i konsumtion. Det tycker jag talar för att vi behöver en ny alkoholpolitik som faktiskt, som i Kanada, kan begränsa konsumtionen men ändå ge människorna frihet. Den vanliga människan beslutar själv, medan insatserna riktas mot dem som behöver hjälp och dem som har svårt att klara sig. Där har vi inte lyckats i dag.

Fru talman! Jag vill börja med att tacka socialministern för svaret. Det är inte vår första debatt i frågan, men eftersom utförsbacken i sjukvården fortsätter kommer jag att fortsätta att ställa frågor tills grundproblemen angrips. Nu händer det som jag och många med mig har befarat. Sjukvården tillförs mer resurser utan att regeringen först tar itu med de grundläggande problemen. Risken med detta är att den felaktiga strukturen i sjukvården består, och de resurser som finns räcker inte för framtida behov. Socialministern har på ganska kort tid satt sig in i sjukvårdens problem och har också, som jag bedömer det, en god insikt om att något måste göras, vilket framkommit i flera av våra debatter och även i interpellationssvaret. Nu ställs diagnosen: När börjar behandlingen? Vi vet att behoven inom sjukvården kommer att öka. Vi får alltfler äldre, och med ny medicinsk teknik kan fler sjukdomar botas. Ny teknologi kan minska kostnaderna, men enbart inom vissa segment. Behoven blir större för många andra. Var skall då gränsen dras? Det finns redan många brister i dagens sjukvård. Delar av akutsjukvården är otillräcklig, vård av äldre och psykiskt sjuka likaså. Vårdköerna växer, och vården i livets slutskede kan förbättras. För att kunna tillföra sjukvården mer resurser krävs det en god ekonomisk tillväxt. Jag har i interpellationen bifogat en figur som visar sambandet mellan Det är en internationell jämförelse som visar att det råder ett linjärt samband mellan tillväxt och hur mycket pengar ett land har råd att satsa på sjukvård. Utifrån denna figur visar det sig att Sverige i dag satsar så mycket pengar som vi har råd med på sjukvård. Vi har inte råd med mer. För att vi skall kunna lägga mer pengar på sjukvården krävs det att Sverige får en bättre tillväxt. Tyvärr har vi inte i budgetpropositionen sett några förslag som leder till ökad tillväxt. Men regeringen har trots en dålig tillväxt valt att lägga mer pengar på sjukvården. Det kommer inte att hålla i längden, det kommer att straffa sig. Det går inte att bygga en långsiktig finansiering på det sättet. Därtill får vi tänka oss att Sverige också är ett land som är mycket konjunkturkänsligt. Det fanns en mycket bra bild i Dagens Industri i går som visar att Sverige på grund av den stora offentliga sektorn, statsskuld och ett mycket högt skattetryck är det mest konjunkturkänsliga landet i OECD. Dessa två saker skall vi ha i åtanke, eftersom vi vet att sjukvården kommer att behöva mer resurser framöver. Därför är det nödvändigt att vi tar itu med strukturen. Det finns väldigt mycket att göra inom sjukvården, där vi faktiskt kan flytta pengar från ett område till ett annat och ge patienter vård. Jag tycker att det var positivt att socialministern i går tog upp behovet av en vårdgaranti och att den skall återinföras. Problemet är att det kostar ganska mycket pengar. Det skapar dessutom en väldig otrygghet i vården när man ger order och kontraorder. Det är också något jag har tagit upp i interpellationen. Det är bekymmersamt när landstingspolitiker gör det, och det är lika bekymmersamt när regeringen gör det. Det gäller både vårdgaranti och Kalmarmodell. Kalmarmodellen kan ses som ett alternativ till sysselsättningsgarantin.

Fru talman! Jag konstaterar att socialministern inte vill svara på min fråga. Jag ställde en mycket klar fråga: Hur skall den långsiktiga finansieringen i sjukvården klaras? Det har jag inte fått svar på. Socialministern säger att man inte ger order och kontraorder. Det var inte många månader sedan som vi tog bort vårdgarantin. Nu skall vi införa en ny vårdgaranti. Det var inte heller så länge sedan som man inom många socialdemokratiska landsting avskedade personal och lät den gå i s.k. sysselsättningsgaranti. Personalen betalades med landstingets sjukvårdspengar, men gick inte in och tog hand om patienterna. Nu inför man Kalmarmodellen, och jag hoppas att man då tar in den personal som är sjukvårdskunnig. Först gör man en sak med ena handen och sedan tar man tillbaka den med andra handen. Vi skall ha klart för oss att Sverige på intet sätt är ekonomiskt stabilt. Det pris som regeringen faktiskt har betalat är den höga arbetslöshet som vi har som är ett resultat av att vi inte har någon fungerande tillväxt i Sverige. Det håller inte i det långa loppet; det vet alla. Samarbetet i sjukvården fungerar inte särskilt väl. Politiker och personal i vården drar åt olika håll. Klinikchefer avgår i protest samtidigt som politiker försöker sätta munkavle på dem. Hur skall dessa parter kunna ta itu med problemen i sjukvården om de inte ens kan tala med varandra? Medan ställningskriget fortgår sitter patienterna i kläm, och politikernas förtroendekapital förbrukas. Vi vet alla - det har flera undersökningar visat - att man inte har något förtroende för sjukvårdspolitikerna. På sikt kommer självklart också förtroendet för sjukvården att påverkas om ingenting görs. Socialministern talar om behovet att ta itu med strukturerna i vården, och jag skulle vilja veta närmare vad Margot Wallström menar. Vi har talat om detta förut, och när jag talar om att vi skall angripa hierarkier och struktur i sjukvården handlar det just om att ge patienter mer vård och om att flytta resurser inom landsting och sjukvård till vård av patienter. Det går alltså inte att komma med en klyscha och säga att moderaterna inte tänker på patienterna, för så är det inte. Jag skall ge några exempel. Om vi nu tar bort den politiska detaljstyrningen av vården, låter politikerna ägna sig åt målstyrning och kvalitetskontroll och låter sjukvårdspersonalen ta fullt ansvar för vården av patienterna inom givna ramar skulle vi kunna överbrygga de motsättningar som finns i dag. Vi skulle få korta beslutsvägar och den möjlighet till flexibilitet i vården som så väl behövs. Framför allt skulle vi renodla ansvarsrollerna. Däri ligger en stor del av problemen. För att göra detta krävs ett politiskt mod. I Stockholms läns landsting skulle t.ex. den politiska och administrativa överbyggnaden i sjukvården kunna minska med flera hundra miljoner. Jag har nämnt detta tidigare. Säg nu inte att jag har ett Stockholmsperspektiv, för Stockholms läns sjukvårdskostnader utgör en femtedel av landets sjukvårdskostnader. Men om vi då tar bort den politiska överbyggnaden i form av ett antal onödiga sjukvårdsstyrelser med administration får vi lika mycket pengar som regeringen nu skjuter till, eller motsvarande 1 000 sköterskor. Så vill moderaterna lösa problemen. Vi vill ta pengar från den politiska administrationen och ge dem till vården. Därtill kan vi lägga sysselsättningsgarantin, som bara i Stockholms län uppgår till ca 500 miljoner kronor vilket motsvarar ca 1 500 sköterskor. Här har vi alltså redan pengar till 2 500 extra personal. Det finns redan pengar i landstingen, men personalen finns inte där därför att pengarna rinner ut åt andra håll och kanter. Det är här jag hoppas att Margot Wallström börjar leta pengar, för det är här det finns möjlighet att hjälpa vården på sikt.

Fru talman! Vi är ense om behovet av dialog. Man kan inte ta ansvar om man inte får ansvar - det är tyvärr så det är i landstingen. Jag beklagar att socialministern aldrig kan läsa på vårt förslag till försäkringslösning. Vi har nämligen ett förslag till en skattefinansierad vård. Låt oss föra den här diskussionen vidare, så att vi kanske kan komma ett steg på vägen. Jag kan konstatera att socialministern i dag är positiv till privat vård och att hon har insett att den privata vården kan tillföra mycket. Det är bra att så är fallet. Jag hoppas att socialministern också vill öppna ögonen för vad som har hänt bland de sjukhus som har bolagiserats eller fått eget ansvar. Det har visat sig att de har klarat sig mycket bättre. S:t Göran är ett mycket bra exempel. Jag kan också nämna ett rehabiliteringssjukhus med sjukhem som privatiserades för två år sedan. Där har man lyckats sänka kostnaden för varje vårdplats med mer än 30 %. Det är så man kan jobba och använda resurserna på ett gott sätt i vården. Det jag sade tidigare var inte att vi skulle ta pengar från trafiken till sjukvården, utan jag visade hur vi skulle kunna frigöra resurser motsvarande 2 500 skötersketjänster i Stockholms läns landsting bara genom att flytta pengar inom sjukvårdens budget. Detta var vad jag sade - jag hoppas att socialministern hörde på. För att komma vidare är det viktigt att HSU 2000 nu försöker samla sig runt några grundprinciper och att man också försöker få en samsyn och en långsiktighet för tryggheten i vården. Jag skulle vilja summera några punkter som jag tycker är viktiga. Det handlar om att minska den politiska detaljstyrningen. Tyvärr är det inte bara målstyrning - gå ut och titta! Öronmärk pengarna till sjukvården, så att vi vet vart de tar vägen. Det handlar vidare om att låta patienternas behov styra. Det är precis som Margot Wallström sade, att organiserar vi vården utifrån patienternas behov så kommer den att se helt annorlunda ut om tio år. Det handlar också att samordna resurserna, att utnyttja resultatet från FINSAM projektet. Är socialministern beredd att ställa upp på grundprincipen? Är socialministern beredd att också använda resultatet av FINSAM-projektet?

Herr talman! Det är en glädje att få gå upp och tala i en av mina hjärtefrågor. Jag vill tacka för svaret. Jag har naturligtvis i riksdagsprotokollet tagit del av den debatt som följde av Görel Thurdins interpellation den 8 april. Min fråga var liknande den som togs upp i den förra interpellationen, och jag uppskattar att socialministern besvarar en fråga med så liknande innehåll med så litet tid emellan. Redan när jag var ung intresserade jag mig för alternativ till skolmedicinen. En hel del s.k. alternativa metoder och mediciner har nu, helt eller delvis, inlemmats i de allmänna behandlingsmetoderna och är alltså inte alternativa längre. Det gäller akupunktur och också flera andra mediciner. Jag vill trots allt skilja på å ena sidan mediciner som skrivs ut och behandlingsmetoder som utövas av väl utbildade homeopater, naprapater, kiropraktorer, m.fl., å andra sidan den sjukvård och de behandlingar som ges av någon med en tre veckor lång kurs bakom sig. För att kunna använda sig av de alternativa metoderna på rätt sätt behöver man långa och djupa studier. Ganska många sjuksköterskor och utbildade läkare använder sig av sådana metoder, och de har då den medicinska utbildningen till viss del avklarad. KAN, Kommittén för alternativmedicin, har basmedicinska kunskaper motsvarande minst 40 högskolepoäng. Men sedan har de ju också den specifika utbildningen som inte lyder under högskolans område. 40 poäng låter inte så mycket, men ofta har de mycket mer. De flesta akupunktörer, homeopater, näringsoch naturmedicinare har oftast en fyraårig utbildning bakom sig innan de blir auktoriserade. Flera sjuksköterskor som vidareutbildar sig inom alternativmedicinen har kontaktats av Socialstyrelsen, som upplyst dem om att deras legitimation kan dras in om de fortsätter med detta. Detta är mycket beklagligt, och jag hoppas att det inte skall förekomma mer. Detta är inte något allmänt eller generellt, men det har dock förekommit. Man bör alltså ta vara på alla kunskaper och erfarenheter och samarbeta för patienternas bästa. Om man som lekman tillämpar allt som står i böcker, massmedier och kvällspress på sina anhöriga eller sina barn, kan det verkligen bli diskutabelt. I lagen betraktas man som en myndig och ansvarstagande person, medan den nya kommittén föreslår att man inte skall få använda sig av dem som har en lång utbildning bakom sig. Så det är liksom litet haltande här. Eftersom man i tidningarna naturligtvis inte utger sig för att vara experter blir det en viss skillnad. Inget annat land har de åldersbegränsningar som Sverige har när det gäller alternativmedicinska behandlingar av barn. Kvacksalverilagen har jag däremot inga invändningar mot, för den tycker jag skall finnas kvar. Det kan hända att den skall förändras på något sätt. Jag kan den inte utantill, men i stort sett är den bra. Redan den i dag gällande svenska lagen som säger att barn under åtta år inte får behandlas av alternativterpeuter saknar motstycke i andra länder. Detta bör man tänka över, så att man åtminstone inte höjer åldersgränsen. Från både ekonomiskt och humanistiskt perspektiv är det angeläget att snarast etablera ett samarbete mellan skol och alternativmedicinen. Detta tillvaratar den samlade kunskapen på ett helt annat sätt än nu och ökar förståelsen mellan olika utövare av hälsooch sjukvård. Jag skulle vilja gå så långt som att säga att det nu är dags att ta oss ur de starka låsningar som finns inom kultur och sjukvårdstradition, om vi vill förhindra en ekonomisk och mänsklig katastrof. Den lösning som vi eftersträvar är att ändra på det traditionella tankemönstret när det gäller hälsa och sjukdom i riktning mot den funktionella skolan. Jag vill också fråga om det är möjligt för socialministern att ta initiativ till den här typen av samarbete.

Herr talman! Jag fick svaret på den fråga som jag tänkte ställa, att frågan är under övervägande, vilket är positivt. Jag läste också för 14 dagar sedan att detta var socialministerns ställningstagande. Om en ny utredning tillsätts, vilket jag personligen och Miljöpartiet skulle önska, vore det då inte dags att ta med alternativmedicinska experter som doktor Aly, som förestår Tallmogården och som har en fullständig läkarutbildning, eller professor Per-Arne Öckerman, som är den i Sverige som har forskat mest kring alternativ medicin. Han är professor på ett laboratorium för klinisk kemi. Detta var ett par av de allra mest framträdande alternativmedicinarna, som också har en gedigen utbildning inom skolmedicinen. Det är ju viktigt att man inte tappar den biten. Här är det så att säga fråga om dubbla kompetenser. Ändå har de till stor del valt den alternativa behandlingen. De är ju inte alls några fiender till skolmedicinen, och det är ju viktigt att man inte får in den typen av alternativmedicinare. Då tror jag nämligen att det skulle bli konfrontation, och det är ju ingenting som man vill vara med om, för då kommer man ingen vart. Jag tycker att tyngdpunkten bör förskjutas från dagens traditionella skolmedicinska behandling av människor, som redan har hunnit bli sjuka, till en medveten förändring av livsstil och miljö. Alternativ medicin och forskning om denna bör kunna bli en sammanbindande länk. Jag tror att det också är viktigt med forskning. Jag vet Tallmogården under ett antal år hade mellan fyra och sex läkare och kanske åtta sjuksköterskor anställda, vilka begagnade sig av alternativ medicin. Men jag fick t.ex. en diabetesmedicin utskriven där också, så samarbetet fungerar mycket bra, och det är viktigt. Det är väldigt många vuxna som med sina barn och även för egen del först vänder sig till alternativmedicinen, därför att de vet att de där inte riskerar att få några biverkningar. Är det då kunniga människor som man kontaktar, så säger de t.ex.: Du får nog vända dig till lasarettet för en röntgen. Detta kan jag inte hjälpa dig med. Här behövs en kirurgisk behandling osv. Samarbetet skall alltså finnas där. Först kom det ju litet hot mot försäljning av hälsokostens kosttillskott och nu kommer hotet mot alternativa behandlingar, för det upplevs av många som ett hot. Några människor har kommit till mig och frågat om detta är ett mönster. Jag hoppas att det inte är det. Jag tycker att man i första hand skall granska behandlingen av skolmedicinen. Det har man gjort när det gäller antibiotika, och det är väldigt bra. Det har visat sig att antibiotika är oslagbart i vissa fall men att överutnyttjande har en skadlig verkan. Man skulle kanske också granska hur amfetamin används på barn. Ja, det finns många saker att göra.

Herr talman! Jag instämmer i det socialministern säger om risken för kommersialisering. Men den finns ju faktiskt också inom sjukvården, framför allt på läkemedelsområdet. Där finns ju nu, vad jag kan förstå, en bättre garanti för att man inte skall använda sig av de nyaste medicinerna utan av de bästa. Det kan ibland vara de nya medicinerna och ibland de gamla, beprövade. Naturligtvis måste det ske en utveckling här. Jag anser att vi inför år 2000 har en viktig folkhälsopolitisk uppgift att bygga en brygga mellan skolmedicin, miljömedicin och alternativmedicin. Jag ställer inte dessa mot varandra, det vill jag betona. Det skall man inte behöva göra. Jag tror att stora grupper i det svenska folket skulle tycka att det vore viktigt att få igenom det här. I en del länder får man ju också försäkringskassepengar. Så långt har jag inte gått att jag tänker mig att diskutera det. Det är absolut en mycket senare fråga. Det hör inte till dagens diskussion. Men det finns ändå en stor förståelse för gamla, beprövade metoder. Att vi vet att kinesisk och tibetansk medicin och homeopatisk medicin är bra beror ju inte alltid på forskning, men beprövad erfarenhet är det verkligen. Det finns mycket som är bra. Jag blev diagnostiserad av en läkare i Tibet, och han talade precis om min status. Det var sådan där ögondiagnostik. Jag hade inte trott på det tidigare. Han hade ju absolut ingen möjlighet att veta - utom att jag led litet av fetma, det kunde han ju se. Men något annat kunde han inte se. Det är intressant att se vilka kunskaper som finns bakom detta. Det kan gälla örtmedicin och kunskaper om naturen. Det kan också gälla hur balansen är mellan olika metaller i kroppen osv. Det är viktigt att man gör detta. Däremot tror jag inte på tre veckors kurs i kristallterapi.

Herr talman! Görel Thurdin har frågat finansministern om han är beredd att lägga fram förslag som leder till att kommuner och landsting med nettoutflyttning ej missgynnas av inkomstutjämningssystemet. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Bakgrunden till interpellationen är Statistiska centralbyråns årliga rapport om befolkningsutvecklingen i landet. Befolkningen ökar i de större städerna och universitetsorterna, medan andra delar av landet har befolkningsminskningar. Det leder till minskad skattekraft i sådana kommuner och landsting. Kommuner och landsting får högre kostnad per invånare om befolkningen minskar, eftersom vissa kostnader är mer eller mindre fasta och inte kan sänkas i samma takt som befolkningen minskar. I kostnadsutjämningssystemet finns en faktor som kompenserar för ökade kostnader till följd av befolkningsminskning. Kommuner och landsting med en skattekraft under riksgenomsnittet kompenseras nästan helt för befolkningsminskning i inkomstutjämningen. Om befolkningen i de mest kostnadskrävande åldrarna utgör en allt större andel av befolkningen, i takt med att befolkningen som helhet minskar, kompenseras kommunen även för detta i kostnadsutjämningen. Som Görel Thurdin påpekar, har det tillsatts en parlamentarisk kommitté som har fått till uppgift att följa upp och utveckla det nya utjämningssystemet för kommuner och landsting. Kommittén har ålagts att bedriva sitt arbete med inriktning på att förslag till förändringar kan träda i kraft år 2000. Frågan om befolkningsminskning är prioriterad i kommitténs arbete. I den nyligen presenterade vårpropositionen framhåller regeringen att utjämningssystemets effekter för resursfördelningen mellan kommuner och landsting med befolkningsminskning och sådana med befolkningsökning behöver belysas närmare. I avvaktan på kommitténs betänkande finner jag nu inte någon anledning att ta initiativ till förändringar i utjämningssystemet med anledning av nettoutflyttningen i vissa kommuner och landsting. Jag delar Görel Thurdins uppfattning att befolkningsminskningen är ett problem för många kommuner och landsting och utesluter inte att förändringar i utjämningssystemet med anledning av detta kan bli nödvändiga framöver. Jag anser dock att det för närvarande inte finns någon anledning att föregripa den parlamentariska kommitténs arbete.
Herr talman! Jag tackar inrikesministern för detta svar. Jag var på sätt och vis beredd på det. Det sitter ju en arbetsgrupp och synar systemet med kommunal skatteutjämning i sömmarna. Jag ser dock en öppning i svaret, att inrikesministerns är öppen för att man tittar på just vilka effekter bl.a. den här befolkningsfaktorn har fått. Det blir gruppen som får komma med förslag. Samtidigt känner jag att vi ser litet annorlunda på just den här frågan. Jag har ju ställt frågan med utgångspunkt från situationen i Västernorrlands län. Även om det är flera län som drabbats av befolkningsminskningar, har just Västernorrlands län genomgått en extrem befolkningsminskning, kan man säga, från 1994 till 1996. Under två år har befolkningen minskat med nästan 1 1⁄2 %. Det är just denna tid som är avgörande för befolkningsfaktorn när man räknar fram underlaget för skatteutjämningen. Det är det som har lett till att Västernorrlands län är ett särskilt problem i det här sammanhanget. Det är ju inte bara ett år som det här kommer att inträffa. Detta med den här skillnaden kommer att inträffa år efter år. Det kommer naturligtvis att slå oerhört kraftigt mot ett län som tidigare har uppfattats som innehållande en hel del stödområden. Tre städer ingår och har ingått i stödområden. Det finns en väldigt stor glesbygd och stora avstånd. Det här är beklagligt. Det är egentligen det här systemet med inkomstutjämning, som inte har utsatts för nämnvärd kritik, som man måste lyfta fram i det här sammanhanget. Det här är en omfördelning i systemet. Jag kan i och för sig acceptera omfördelningar om de så att säga inte slår undan benen, om det finns en möjlighet att anpassa sig till dem. Jag accepterar dock inte storleken på den här omfördelningen, det gör jag faktiskt inte. För Västernorrlands del gör det 140 miljoner kronors skillnad beroende på just befolkningsfaktorn, på vilken befolkningsmängd man använder. Det är beror alltså på om man använder den befolkningsmängd som skatteunderlaget egentligen är framtaget utifrån eller om man använder en annan befolkningsmängd, nämligen den som har minskat med 1 1⁄2 %.

Herr talman! Det kan sägas mycket om utjämningssystemet när det gäller kommuner och landsting.

Vi moderater har visat hur man skulle kunna föra in kraftiga incitament, samtidigt som utjämningssystemets grundläggande uppgift behålls, nämligen att utjämna skattekraft och tillföra medel till de kommuner och landsting som för sina uppgifter har en otillräcklig skattekraft. Jag ville säga detta, eftersom frånvaron av incitament för kommuner och landsting att bidra till en ekonomisk tillväxt i landet är väldigt allvarlig, om man nu vill se att det blir en ekonomisk tillväxt i vårt land. Det finns en fördel med dagens system och det är just att det är invånarrelaterat. Det innebär att det sker en automatisk anpassning av såväl skatt som bidragsunderlag vid en befolkningsförändring. En ökning av befolkningstalet ger högre intäkter och en minskning ger lägre intäkter, även om det i kostnadsutjämningssystemet finns en kompensation till de kommuner och landsting som har en befolkningsminskning. Rubbas det här systemet kommer, om nya pengar inte tillförs, detta att finansieras av landets tillväxtregioner - tillväxtregioner som måste bygga ut den samhälleliga servicen vid befolkningsökningar. Jag finner det ganska anmärkningsvärt om regeringen nu skulle vara inne på tankegången att kompensera de kommuner och landsting där befolkningen minskas ännu mera. Det leder till att tillväxtregionerna får sämre ekonomiska förutsättningar. Det är ju via tillväxt i det här landet som vi kan lösa våra problem, inte genom att slå in på en ytterligare omfördelning. Jag ville fråga inrikesministern om detta, för svaret här kan ju tolkas som att man är inne på tankegångar om att ytterligare kompensera befolkningssvaga regioner som redan har kompenserats väldigt mycket i dagens utjämningssystem.
Herr talman! Jag konstaterar att Görel Thurdin och Lennart Hedquist har rätt så divergerande uppfattningar i den här frågan. För att kommentera de inlägg som gjorts kan jag säga följande. Jag är väl medveten om de problem som Västernorrlands län brottas med. Västernorrlands län är väl det län som har haft stora befolkningsminskningar och som har väldigt stora bekymmer. Jag har fått riklig information om det av länets landshövding Börje Hörnlund. Anledningen till att jag tycker att det är så angeläget att just den kommitté som vi har tillsatt och som har Lars Erik Eriksson som ordförande får titta på frågan är att det inte handlar om okomplicerade frågor. Man skall inte underskatta problemen genom att kanske rycka i en tåt, därför att då uppkommer andra problem. Skatteutjämningskommittén måste få titta närmare på helheten. Jag har pekat på att vi är väl medvetna om att det finns ett problem just med kommuner som har en stor befolkningsminskning. Det är väl det som Skatteutjämningskommittén nu tittar litet extra på. Jag började min kommunalpolitiska bana i början av 70-talet och avslutade den i början av 90-talet, så den är relativt lång. Under de åren har nog fem eller sex skatteutjämningsutredningar passerat revy. Efter varenda skatteutjämningsutredning och därpå följande proposition liksom därpå följande riksdagsbeslut har det alltid varit några kommuner som upplevt sig som förlorare. Man vill då ha en ny utredning, och sedan sätts det hela i gång. Därmed får man samma process igen. Millimeterrättvisa kommer vi naturligtvis aldrig att uppnå i ett skatteutjämningssystem. Jag tycker ändå att nuvarande system har fungerat bra. Där finns det dock vissa saker som man behöver titta ytterligare på, bl.a. det som Görel Thurdin nämner. Det gäller också några andra saker som man fått tilläggsdirektiv om. LSS bör man också titta närmare på. I stort sett tycker jag ändå att systemet har hållit som det var meningen att det skulle hålla. Lennart Hedquist, jag tror faktiskt inte att det är något problem med att kommunerna inte bidrar till tillväxten. Jag förstår resonemanget om skatteunderlaget. Lennart Hedquist menar beträffande detta med utjämning och skattekraft att det inte finns något incitament för att dra till sig aktiviteter. Jag tror inte att det här har den effekten. Jag dristar mig till att säga att kommunalmän brukar vara rätt så angelägna om att det skall vara aktivitet i den egna kommunen. När t.ex. försvarsfrågan och detta med vilka platser i vårt land som skulle bli av med sina regementen diskuterades var det en oerhörd aktivitet från kommunalmännens sida. Man ville behålla sina respektive regementen. Man brydde sig inte om att det från skatteinkomstsynpunkt egentligen var fråga om ett mycket litet inflytande. Jag tror nog att kommunalmännen är rätt angelägna om att dra till sig aktiviteter och om att dessa inte bromsas just av den här frågan. Avslutningsvis vill jag säga att regeringen naturligtvis inte är färdig med något som helst ställningstagande i frågan om ändringar i skatteutjämningssystemet. Därtill kommer att detta måste analyseras ordentligt av Skatteutjämningkommittén, som just nu gör en sådan analys.
Fru talman! Även jag konstaterar att det finns en skillnad mellan min och Lennart Hedquists uppfattning i den här frågan. Jag tycker att jag ändå tydligt visat att det fanns en beredskap för ett slags omfördelning i samband med att man gjorde ett annorlunda kommunalskatteutjämningssystem. Vad jag menar är att det har blivit en så kraftig omfördelning att man inom ett län inte kommer att kunna upprätthålla den grundläggande nivån för vård, omsorg och utbildning innan det här är färdigt. Om vi nu pratar om tillväxtregioner skall man vara på det klara med att t.ex. vi i Västernorrlands län haft väldigt stora investeringar i omfattande fast egendom i samband med de stora skogsindustrierna och processindustrierna. Vi har också andra stora industrier i länet där man investerar i fast egendom, medan människor blir arbetslösa. Den utvecklingen har ju den här industridelen genomgått. Likaså har vi dyra anläggningar i form av kraftverksbyggnader som tidigare beskattades i länet och i kommunerna, vare sig det var fråga om garantibelopp eller det var fråga om andra saker. Nu har vi en fastighetsbeskattning på statlig nivå. För Ragunda kommun, för att nämna en kommun i ett annat län, skulle just fastighetsbeskattningen beträffande kraftverk ha inneburit att man slapp kommunalskatt över huvud taget. Tala om omfördelning! På något sätt måste man vara på det klara med vilken förändring som samhället har genomgått och hur det i så fall har slagit i form av omfördelningar på andra skatteområden. Lennart Hedquist, när det gäller detta med tillväxtregioner tittade man i New York en gång närmare på tillväxtdelarna i staden. Man såg bl.a. att det var en väldigt dålig tillväxt i Bronx. Därför tog man bort allting där. Vad inträffade? Jo, det blev en stor kriminell del. Det blev en fullständig förslumning och rena katastrofområdet, just på grund av det tillväxttänkande som Lennart Hedquist företräder. Också jag är för tillväxt, men det måste på något sätt vara en tillväxt som tillgodoser basbehov, grundläggande behov och krav på kvalitet av olika slag. Då kan man inte göra en så kraftig omfördelning. Det är därför som jag har ställt den här interpellationen. Jag upplever att jag ändå har fått ett gensvar från inrikesministern så till vida att man har observerat att bl.a. Västernorrlands län är utsatt för ett speciellt tryck i det här sammanhanget. Vi i Centerpartiet ställde upp på kommunalskatteutjämningen, och det gjorde även mina partikamrater hemma i länet. Men ingen hade egentligen observerat den här befolkningsfaktorn. Det är den som har slagit till på det här sättet. Jag utgår ifrån att det finns en öppenhet hos regeringen om kommittén, som har en enligt mitt förmenande mycket klok ordförande, kommer fram till att det här har skett en alltför kraftig förändring och att man måste förändra beräkninsgrunden.
Fru talman! Jag kan hålla med om att kommittén har en grannlaga uppgift att gå igenom hur systemet har slagit. Jag tilltror kommittén möjligheter att göra det på ett korrekt och objektivt sätt. Men Görel Thurdin gör en litet karikerad beskrivning av min argumentation. Uppvuxen i Västerbottens län och efter ha bott även i Västernorrlands län känner jag väl förhållandena där. Men jag vet också att man i kostnadsutjämningssystemet i hög grad tagit hänsyn till sådana faktorer som befolkningsminskning. Vad jag pekat på är att spegelbilden, om man gör så att det leder till rubbningar i systemet, blir att man ytterligare försämrar möjligheterna för tillväxt i regionerna. Jörgen Andersson var inne på hur kommunerna t.ex. slår vakt om sina regementen. Men detta har mer med just invånarantalet att göra än med skattekraften. Kommunerna är väldigt rädda att mista invånare, för då minskar intäkterna. Däremot är skattekraften inte lika intressant, eftersom den utjämnas till fullo. Det är där man behöver förstärka incitamenten. Det intressanta med den fråga om Görel Thurdin tagit upp är att vi har ett bra system att följa bidragsgivningen till kommunerna utifrån invånarantalet. Men, Jörgen Andersson, vi har inte ett lika bra system när vi fördelar statliga anslag. Det gör alltså att det kan tyckas konstigt för Görel Thurdin att Västernorrlands läns länsstyrelse får väldigt rikliga anslag per invånare i förhållande till andra länsstyrelser, eller polismyndigheten i Västernorrland. Hallands län och Uppsala län missgynnas i det avseendet eftersom staten inte har ett lika bra system som kommunerna.
Fru talman! Jag tror att jag har gått igenom den här frågeställningen rätt ingående. Jag vet att Skatteutjämningskommittén arbetar intensivt och har prioriterat dessa frågor. Jag utgår från att den inom en icke alltför avlägsen framtid kommer med någon idé om hur man skall hantera detta. Lennart Hedquist säger att det är befolkningsunderlaget som är incitamentet för kommunalmännens och kommunalkvinnornas agerande. Det må så vara, men då finns det incitament för att dra till sig verksamheter. Det visar att de är fullt tillräckliga. Fördelningen av länsanslagen på olika länsmyndigheter kanske inte riktigt hör hemma i skatteutjämningsdebatten.
Fru talman! Jag var tvungen att ta till orda igen. Det kan inte vara riktigt rimligt att man beräknar en skattekraft utifrån en inkomst som bygger på en viss folkmängd så att det är en större folkmängd som har tjänat ihop inkomsten än den som den delas bland när det kommer till kritan. Har det då skett en så kraftig befolkningsminskning som 1 1⁄2 % på två år, måste även Lennart Hedquist inse att en sådan beräkningsmetod leder till en fullständigt felaktig hantering av det hela. Man rycker undan underlaget för hela länet genom att göra på det här sättet. Sett kommunvis är det faktiskt de kommuner dit vi i sysselsättningssammanhang och annars på alla sätt försöker lokalisera verksamheter - Kramfors, Skellefteå, Ånge - som drabbas oerhört hårt, medan Sundsvalls kommun klarar sig skapligt. Det finns ingen större skillnad naturligtvis med den här beräkningsmetoden. Detta gynnar i förlängningen inte tillväxtdelarna heller. Allt hänger ihop. Det finns ett sammanhang mellan kommuner som har det besvärligt att få befolkningen att stanna och kommuner i andra områden. Det helhetsperspektivet saknas om man bara slår fast att om tillväxtregionerna blir tillgodosedda är allt bra.

Fru talman! Polisen i Södertälje har fått kraftig kritik för att man dröjt med att registrera inkomna anmälningar. Uppenbarligen anser JO att ansvaret ligger hos regering och riksdag. JO har därför följdriktigt sänt sitt beslut till dessa institutioner. Domare som befunnits ha begått tjänstefel har sluppit påföljd då domstol konstaterat att orsaken stod att finna i orimlig arbetsbörda. Österåkeranstaltens chef, Ann-Britt Grünewald, har hoppat av i protest mot besparingarna. Exemplen visar att rättsväsendet brottas med allvarliga problem, vilka riskerar rättssäkerheten och rättstryggheten för svenska folket. Efter omfattande nedrustning föreslås nu en anslagsökning för hela rättsväsendet med netto 136
Fru talman! Reformering och effektivisering av rättsväsendet är icke enbart en budgetfråga. Det är en fråga om att modernisera och rationalisera rättsväsendets arbetsmetoder, bl.a. med utnyttjande av modern teknik. Jag kan dessvärre konstatera att under Gun Hellsviks tid hände praktiskt taget ingenting i det avseendet. Det var det som lade grunden till att bl.a. polismyndigheterna inte förberedde sig för att möta kravet att klara sina uppgifter inom ramen för den budget de har. Tvärtom utvecklades metoder som gjorde att man vande sig vid att varje gång nya uppgifter lades på myndigheterna krävde det tillförsel av nya resurser utan att det innebar utveckling av arbetsmetoderna och effektiviteten. Detta har icke varit bra för svenskt rättsväsende. Sedan ett par år tillbaka genomför vi nu en omfattande översyn och modernisering av rättsväsendet. Det innebär bl.a. att utbildnings och utvecklingsprojekt genomförs, att ny teknik används i rättsväsendets olika led. Det kommer att leda till att vi får ett bättre fungerande rättsväsende, en effektivare polis inom de givna ramarna. Resurserna till rättsväsendet är också oerhört viktiga. Vi ser i vilken utsträckning rättsväsendets olika delar kan moderniseras och rationaliseras och därefter överväger vi vilket resurstillskott som behövs. Vi kommer att tillföra rättsväsendet de resurser som de behöver. Jag vill påpeka att moderaterna i sin budget för året, när det gäller polisen, inte föreslog ett öre mer än vad socialdemokraterna föreslog för den lokala polisverksamheten.
Fru talman! För det första fick jag inget svar, vilket visar att det inte finns någon analys bakom förslaget med 136 miljoner netto extra för 1998. För det andra upprepar justitieministern ständigt frågan om innevarande års budget, där vi moderater föreslog 100 miljoner plus 27 miljoner, avseende polisen. Den som läser våra texter ser att det inte finns villkorat att det är fråga om några pengar som skall bli över om vi exempelvis inte påbörjar förberedelserna för Schengen. Jag säger det för jag vet att justitieministern annars kommer att ta upp just detta. För det tredje, när det gäller den fråga jag hade om de 136 miljoner kronorna, konstaterar nuvarande rikspolischefen, som har stöd av rikspolisstyrelsens styrelse, att man behöver minst 300 miljoner kronor extra bara för att klara den operativa verksamheten 1998. Det har gått två och ett halvt år, så rimligen borde den höga effektivitet, som man själv säger utmärker den nuvarande regeringen, ha gett effekt.
Fru talman! Det finns naturligtvis en analys bakom vårpropositionen. Den närmare innebörden av den kommer i budgetpropositionen i september. Vid sidan av det nettotillskott som föreslås inom ramarna kommer naturligtvis en omfördelning av utgiftsområdets medel att ske. Som Gun Hellsvik kanske känner till finns det ett överskott på flera håll inom rättsväsendet. Vi skall naturligtvis se till att de pengar som inte kommer till användning på ett ställe kommer till användning där de behövs. När det gäller moderaternas budget tycker jag att rätt skall vara rätt. Där angavs att de extra medel som moderaterna ville föreslå skulle gälla Schengensamarbetet och utbildning av poliser. Ingenting till den lokala polisverksamheten.
Fru talman! Jag vill vända mig till jordbruksministern. Min fråga kanske inte har den största rikspolitiska betydelse, men den har stor betydelse för berörda människor i regionen. I olika norrlandsälvar, bl.a. Kalix älv i Norrbottens län, har människor i generationer fiskat lokalt. Byalagen har gått samman. Det är viktigt för bysammanhållningen och gemenskapen. De förhindras nu att fortsätta sina mångåriga traditioner. Jag tycker att det är viktigt att man har den möjligheten. Jag vill fråga jordbruksministern om hon delar min uppfattning om betydelsen av att man har ett fiske som ger möjlighet för människor i en by att samlas och utöva en gemensam aktivitet och vilka åtgärder jordbruksministern tänker vidta för att man skall ha den möjligheten.
Fru talman! Jag delar uppfattningen att det är viktigt att bevara den här typen av värdegemenskap. Men till skillnad från Per-Ola Eriksson vill jag framhålla att detta är en fråga inte bara av riksbetydelse utan också av global betydelse. Det handlar nämligen om nödvändigheten av att bevara biologisk mångfald. Bakgrunden till att vi på olika sätt försöker reglera och begränsa fisket i älvarna är att de vilda laxstammar vi har i vårt land har så svårt att överleva och utvecklas. De är faktiskt utrotningshotade. Det är det som ligger bakom att Fiskeriverket, som är ansvarig myndighet, på olika sätt begränsar och reglerar fisket. Jag är fullt medveten om att detta ibland kan skapa konflikter och att det för de människor som under en lång livstid haft tillgång till det här fisket är svårt att förstå varför de här begränsningarna görs. Man upplever ibland också att de drabbar orättvist. Vad vi avser att göra, är det vi redan gör, nämligen att ständigt hålla frågan under bevakning och hela tiden försöka förena ambitionen att bevara de vilda laxstammarna med möjlighet till fiske för olika grupper av människor.
Fru talman! Jag förstår och delar jordbruksministerns uppfattning när det gäller att slå vakt om biologisk mångfald. På den punkten har vi en gemensam syn. Men det är svårt att förklara detta för människor, och säga till sju pensionärer i en by att de inte får använda en fisketradition som gällt under generationer medan man släpper dit andra som kommer och fiskar på annat sätt. Jag tror att fritidsfisket många gånger utgör ett lika stort hot mot laxbeståndet i de här områdena.
Fru talman! Jag kan försäkra Per-Ola Eriksson att vi ständigt följer frågan och ständigt har den aktuell både på Jordbruksdepartementet och på Fiskeriverket. Vi brottas faktiskt ständigt med frågan att finna den rimliga fördelningen så att det finns tillgång till fiske och så att vi tar vårt ansvar och ser till att bevara laxstammarna. Det finns säkert många tillfällen då det är möjligt för oss att återkomma och redovisa utvecklingen av arbetet, t.ex. i samband med den skrivelse som vi lämnar till riksdagen under hösten och som handlar just om bevarande av biologisk mångfald. Jag är säker på att vi får många tillfällen att diskutera denna fråga.
Fru talman! Jag har en fråga till biståndsministern. Jag är mycket sorgsen över den kraftiga neddragningen av det svenska biståndet. Nu aviseras i vårpropositionen en liten höjning, och att vi, inte 1998 eller 1999 men år 2000, skulle kunna komma upp till 0,72. Min fråga är: Hur länge bedömer biståndsministern att det kommer att dröja innan vi åter kan uppnå enprocentsmålet? Är det den här takten vi skall ha i ökningen? Den svenska ekonomin förbättras ju enligt prognosen ganska avsevärt. Jag undrar över om det finns någon bedömning av takten i återgången till enprocentsmålet.
Fru talman! Jag är biståndsminister men också kollektivt delaktig i regeringens huvudambition att bekämpa arbetslösheten och få ordning på Sveriges finanser, som i sin tur kan se till att vi kan upprätthålla våra sociala system och vår internationella solidaritet. Jag tycker att det är glädjande när vi har satsat så hårt i vårpropositionen på att stärka kommuner och landsting, bekämpa arbetslösheten, osv. att vi ändå utanför denna huvudinriktning kan signalera både till svenska folket, som är engagerat, och till omvärlden att vi kommer att börja att klättra upp från 0,7 % i riktning mot enprocentsmålet. Vi vet att biståndsflödena minskar drastiskt i omvärlden. Sverige ger här en annorlunda, positiv signal genom att vi år 2000 kommer att anslå drygt 400 nya miljoner. I vilken takt vi därefter skall gå kan jag inte greppa nu. Men vi har sagt att vi när ekonomin så tillåter skall fortsätta att gå mot enprocentsmålet.
Fru talman! Jag är orolig att den signal som vi har skickat ut är litet tvetydig. Samtidigt som vi aviserar höjningen på uppåt 400 miljoner år 2000 drar vi för nästa år in 500 miljoner i reservationer som skall gå till arbetslöshetsbekämpningen. Visst är det ett gott ändamål. Men jag undrar ändå: Kan man ha kvar ett mål om en återgång till 1 % när takten tycks vara sådan att det tar mer än 40 år? Då lär biståndsministern vara uppåt 100 år. Jag vädjar till övriga regeringsledamöter. Finns det ingen fundering över takten mot målet? Kan man ha ett mål som ligger så långt borta att ingen av er då kanske är i livet, och inte jag heller? Kan vi lova att det?
Fru talman! Jag har ständigt försökt säga att det egentligen är viktigare med biståndets innehåll än denna exercis om nivån. Just det som Lena Klevenås tog upp, att man har dragit in 500 miljoner i reservationer som Sida har haft, är ett uttryck för att vi inte fullt ut har kunnat använda de medel vi avsatt på grund av underutvecklingens olika villkor. Man har inte kunnat använda dessa 500 miljoner. De är ointecknade. Därför har vi sagt: Då tar vi dem. Takten vi har, tillväxten i ekonomin och kronans förstärkning innebär att vi får ut mycket av de pengar som vi avsätter för den internationella solidariteten. 400 nya miljoner år 2000 är inte dåligt. De skall vi använda väl för strategiska insatser.
Fru talman! Pierre Schori nämner här de reservationer som finns. Det kan finnas ett samband mellan de låsningar man har till olika landramar och de avtal som har ingåtts med länder som gäller ganska många år. När inte landet har kunnat tillgodogöra sig medlen har det blivit stora reservationer. Det kan inte tyda på att behoven har minskat. Det vet vi att de knappast kan ha gjort, med tanke på att så många andra länder skär i sitt bistånd. I stället kan det vara ett tecken på att man kanske inte alltid har administrerat biståndet på ett riktigt rätt sätt, och därför har reservationerna uppkommit. Schori ser något sådant samband, och att det kan ha med administration att göra. Jag vill nämna att vi har minst två stora humanitära katastrofer, om jag inte räknar f.d. Jugoslavien. Det gäller Zaire och Nordkorea. Nog finns det behov alltid.
Fru talman! När det gäller insatser vid humanitära katastrofer fattade regeringen just i dag ett beslut om en insats i Nordkorea. Beträffande den andra katastrofen vid de stora sjöarna är det inte bristen på biståndsmedel som är problemet utan tillgängligheten, att nå flyktingarna och de nödlidande, på grund av de stridigheter som pågår där. Det saknas inte mediciner. De ligger lagrade på flygplatser för att flygas in, men man kan inte flyga in dem. Det är inte det som är problemet, och inte heller att Sverige inte skulle satsa tillräckligt. Vi gör stora insatser på detta område. Det är heller inte så att vi är låsta av våra landramar i de samarbetsländer vi har. Där det har uppstått flaskhalsar och problem gagnar det inte saken att man öser in ännu mer pengar. Tvärtom. Då skall man tänka över tillsammans med dem vi samarbetar med hur vi bäst kan gagna dem genom att bygga upp en effektiv, okorrumperad administration. Medlen från dessa reservationer gör god nytta här hemma och är inte förspillda pengar någonstans.
Fru talman! Jag har en fråga om de pengar man avsatt för Nordkorea. Det är såvitt jag förstår en ganska blygsam summa. Där skulle det kanske finnas utrymme för mer. Jag vill fråga om det inte gör det. När det gäller Zaire vill jag tillägga en fråga: Finns det beredskap när trycket lättar så att man kan komma fram för att hjälpa både flyktingarna och zairierna? Är vi då beredda att gå in med den katastrofhjälp som behövs?
Fru talman! På den andra frågan är svaret: Ja. När det gäller den första frågan är Sverige den femte största bidragsgivaren till Nordkorea. Vi skickar nu dit en delegation från Sida och UD därför att vi inte är helt säkra på att de uppgifter som kommer ut från Nordkorea är riktiga och att svältkatastrofen är så omfattande som har sagts. Vi vill veta själva. Under tiden samarbetar vi med de internationella organisationerna för att se till att människor inte lider.

Fru talman! När vi beslutade oss för det stora resurstillskottet till landets kommuner - 4 miljarder för 1997 och en nivåhöjning med 8 miljarder år 1998, 1999 och 2000 - gjorde vi det utifrån en noggrann analys av att det fanns ett behov inom äldreomsorgen, skolan och vården. Vi gjorde också analysen att den kommunala ekonomin inte förmådde att klara av detta. Därför tillsköt vi resurser. Vi vill då naturligtvis att de statliga pengarna går till vården, omsorgen och skolan och icke blir föremål för några skattesänkningar. Det är syftet med det statliga tillskottet. Sedan är det en skillnad mellan Moderaterna och Socialdemokraterna. Om vi skulle komma med ett förslag - vi flaggar för det som ett alternativ i finansplanen - att göra någonting på skattesidan är det för de lägst avlönade. När Moderaterna vill göra något på skattesidan är det för de högst avlönade.

Fru talman! Det skall bli väldigt intressant att se Moderaternas ekonomiska motion den 2 maj. Vad tänker Moderaterna göra för de behov som finns ute i kommuner och landsting? Det som vi i dag upplever som det största problemet är nämligen just människornas beroende och behov av en riktig äldreomsorg, en bra skola och en bra vård. Regeringen är beredd att ta krafttag just för detta, med resurstillskottet. Det skall bli intressant att se om Moderaterna står kvar vid sin tidigare ekonomiska motion som innebär att man skall dra 10 miljarder kronor från kommunerna i stället. Det bidrar inte till någon bra omsorg. Förra gången Moderaterna var inne på skattesänkningar gällde det de förmögna. Kapitalskatten och förmögenhetsskatten sänktes. Det var detta Moderaterna riktade in sig på, och inte på de lägst avlönade. Jag tror inte att Moderaterna kommer att göra det i framtiden heller.

Fru talman! Vi fick två uppdrag av väljarna. Det första var att se till att få ordning på statens finanser. Det andra var att göra någonting åt den höga arbetslösheten. Nu har vi rättat till statens finanser - nu har vi en ekonomi i balans som t.o.m. i år och nästa år ger ett överskott, som också fortsätter under 1999. Detta har vi fått rätta till efter den regering som Bo Lundgren satt i, och som såg till att fördärva statens finanser. När vi i regeringen nu har klarat av detta är vi beredda att använda överskottet för att satsa på vården, omsorgen och skolan. Det är där vi nu sätter in det överskott vi har fått. Det är en riktig politik, till skillnad från Moderaternas skattesänkarpolitik för dem som har det bäst ställt.
Fru talman! Min fråga gäller Cooperative Banners, och riktar sig till försvarsministern. Vi hörde på Dagens Eko att svenskt flyg skall medverka i övningen. Det har tydligen förekommit en viss spännvidd inom regeringen i frågan, och det är väl inte så underligt. Det kan förekomma i andra kretsar också. Ett central begrepp inom Partnerskap för fred och övningsverksamhet är begreppet interoperabilitet. Med detta menas enheters och systems möjligheter att samverka. Ett sådant begrepp blir självfallet intressant när man tittar på frågan om militär alliansfrihet. Var går gränsen mellan strikt militär alliansfrihet och möjligheter att samverka? Det finns en sådan gräns, men den är naturligtvis diffus.
Fru talman! Det är riktigt att regeringen i dag har beslutat att Sverige skall delta i Cooperative Banners på det sätt som Försvarsmakten har redovisat. Graden av interoperabilitet är enligt de uppgifter jag har inhämtat relativt låg och på en enkel nivå när det gäller flygvapnet. Regeringen har tidigare lämnat ett uppdrag till högkvarteret i Försvarsmakten att på ett omfattande sätt och i ett brett spektrum belysa frågan om interoperabilitet - tekniskt, materiellt, kommunikationsmässigt osv. Försvarsmakten kommer att inkomma med detta till regeringen i höst, och därefter kommer regeringen att ta ställning till Försvarsmaktens synpunkter.
Fru talman! Det var intressant att få veta att redovisningen kommer relativt snabbt. Men det finns en dimension av detta som inte berör Försvarsmaktens analys. Det gäller frågan om var försvarsministern själv tycker att gränsen går mellan militär alliansfrihet i en mer strikt form - som jag tror att vi är överens om att Sverige skall tillämpa - och möjligheten att utveckla system tillsammans. Nu säger försvarsministern att just i det här fallet är det inte så farligt, därför att det inte är fråga om så mycket samverkan. Här flyger man tydligen på andra indikationer än NATO:s trafikledning - vad vet jag? Den principiella frågan kvarstår alltså: Hur hanteras den här gränsen?
Fru talman! Riksdagen har behandlat denna frågeställning på ett sätt som visar att riksdagen själv problematiserar saken. Det är inte lätt att svara på detta i rent principiella termer. Från regeringens sida har vi också tidigare begärt en utredning av den dåvarande Militärhögskolan för att belysa frågeställningen. Regeringen fick ett yttrande därifrån som gav vid handen att här behövs en mer omfattande redovisning från Försvarsmakten för att ett ställningstagande skall kunna ske. Man måste veta på vilka punkter detta är en principiell frågeställning som behöver ventileras. Det är alltså inte möjligt för mig att i dag ge några mer principiella riktlinjer. Det är just detta som Försvarsmaktens utredning skall syfta till att kunna ge regeringen underlag för.
Fru talman! Det som har diskuterats är deltagandet av fyra jaktflygplan inom ramen för NATO-övningen i sommar. Jag har två konkreta frågor till försvarsministern. Det gäller för det första vilket syftet är med ett svenskt deltagande. I brev från högkvarteret har vi läst att detta är en exportfrämjande verksamhet, som skall bidra till trovärdigheten till svenska flygstridskrafter osv. Är detta en exportfrämjande verksamhet? För det andra gäller det översynen av hur beslut skall fattas framöver om PFF-samarbetet. Jag skulle vilja att försvarsministern kommenterade detta. Skall riksdagen få inflytande över det avtal som Sverige skriver med NATO när det gäller PFF? Det vore det minsta man kan begära, tycker jag.
Fru talman! För regeringen har det verkligen inte varit någon som helst del i det hela att svenska flygvapnets medverkan skulle ha något sorts exportsyftande verkan. Om det står så i en skrivelse från högkvarteret så är det Försvarsmaktens och högkvarterets sak - inte regeringens. Sverige och NATO inom PFF kommer att undersökas i Regeringskansliet. Jag kommer att återkomma till regeringen med synpunkter på hur fortsättningen skall vara. Jag kommer också att i det perspektivet se om det behöver göras någonting som regeringen i så fall behöver anmäla till riksdagen.
Fru talman! För att börja med det sista tycker jag att det låter positivt. Detta är någonting som Miljöpartiet har efterfrågat. Tydligen är det alltså inte exportfrämjande verksamhet som styr det svenska deltagandet med fyra jaktviggar, vilket känns glädjande för min del. Men vad är det då som har ändrat sig sedan regeringens tidigare två beslut om att inte delta med svenskt jaktflyg inom ramen för PFF? Som avtalet ligger nu är det fredsfrämjande verksamhet och t.ex. gränsskydd som Sverige skall bidra med i detta samarbete. Svenskt jaktflyg har alltså inte varit efterfrågat.
Fru talman! Grundvalen för regeringens beslut är det betänkande som det sammansatta försvars och utrikesutskottet har gjort. Jag kan nämna några huvudpunkter i det. Utskottet säger där att man delar regeringens bedömning att Sverige även fortsättningsvis bör delta i PFF-övningar med enheter från samtliga försvarsgrenar. Man menar att PFF-övningar i Östersjöområdet med en bred deltagarkrets fyller en viktig förtroendeskapande funktion. Enligt utskottet bör man i första hand sträva efter att förbättra samverkansförmågan för sådana typer av enheter som kan förväntas efterfrågas för internationella fredsfrämjande insatser och där svenska resurser är särskilt väl lämpade. Övningens scenario bygger på en situation som har hämtat sin förebild från den operation som genomförs i Bosnien. I den operationen ingår flygunderstöd för att styrkan skall kunna upprätthålla ett herravälde i luften för att därigenom kunna upprätthålla fred i området. Det är i det perspektivet som man vid övningen har önskat medverkan inte bara av våra utan även av andra länders flygstridskrafter.
Fru talman! Jag har en fråga till Pierre Schori. Jag har hört att det sker en överströmning från Tyskland till Sverige av flyktingar från f.d. Jugoslavien. Jag undrar om det stämmer. Om så är fallet, hur ser Pierre Schori och regeringen på det hela?